Fru talman! Jag vill tacka för de två ståndpunkterna från Inge Carlsson, för det första för den angående den s.k. Björkska utredningen. Jag tolkar Inge Carlssons förklaring så att man är beredd att se till att vi skall få till stånd en konkurrenslikställighet mellan svenska producenter och producenterna inom det övriga EU. Det går då bra att i budgetarbetet rösta för moderata förslag med den inriktningen. För det andra tolkar jag Inge Carlssons resonemang om bidragstak så att Sverige inte kommer att stödja sådana förslag när de blir föremål för resonemang i gemenskapen. I frågan om referensgruppen sade jag i mitt inledningsanförande att jag tyckte att det var bra att en sådan tillsatts. Inge Carlsson underströk detta och sade att det är unikt att en sådan tillsätts innan vi lägger fast de svenska positionerna. Det är emellertid så att EU:s utrikesministrar sammanträder just i denna stund, och en punkt på deras möte är Agenda 2000. Av den annoterade dagordningen framgår att utrikesministrarna förväntas redogöra för respektive medlemslands övergripande ståndpunkter. Information om förslagens innehåll och svenska positioner framgår av den till riksdagen nyligen överlämnade faktapromemorian. Den promemorian är mycket detaljrik, och som jag antydde i mitt inledningsanförande befarar jag, Inge Carlsson, att vi i den referensgruppen redan är överkörda. Vi kan erinra oss att vi faktiskt också var det en gång i tiden i CAP kommittén. Jag hoppas att Inge Carlsson har rätt och att jag har fel.
Fru talman! När det för det första gäller bidragstaket anförde jag att det finns både för och nackdelar med det. Jag tog inte ställning till hur vi skall ha det. Inte heller Socialdemokraterna har tagit ställning till det. Det här är en stor och viktig fråga, som skall diskuteras i referensgruppen, och vi får då höra vilka åsikter också ni har om detta. Jag angav bara två olika synpunkter på frågan. Bidragstaken kan också leda till att stora företag börjar dela upp sig i mindre bolag, och då blir idén med bidragstak förfuskad. Det finns alltså kryphål i detta sammanhang. Vad gäller Björks utredning vill jag säga att förslagen måste finansieras. Jag är varken minister eller partiordförande och kan inte gå ut på gator och torg och säga att vi nu skall sänka t.ex. fastighetsskatten med 25 miljarder under den kommande perioden utan att ange någon finansiering. Den Björkska utredningen är ute på remiss, och man skall i remissvaren ange hur förslagen skall finansieras. Vår grundinställning är att förhållandena skall vara likartade med dem som gäller i de av våra grannländer som är med i EU. Det är det svar som jag kan ge i detta avseende.
Fru talman! Vi har i våra budgetförslag fullt ut finansierat våra förslag om sänkning av energiskatterna. Alla vi som jobbar med de här frågorna i Sveriges riksdag har sedan flera år tillbaka känt till problemen med det svenska jordbrukets konkurrenskraft. Det finns faktiskt en risk för att medan gräset växer dör kon. Det är dåligt ställt med det svenska jordbrukets intäkter och lönsamhet. Det är fara i dröjsmål, så vi behöver se till att konkurrenskraften förbättras innan det är för sent. Så det brådskar, Inge Carlsson!
Fru talman! Det är klart att det brådskar, men vi kan inte ta ställning och fatta beslut innan vi har fått in remissyttrandena. Det är intressant att höra att moderaterna har finansierat alla sina löften, men vi vet hur mycket ni lånade under den förra mandatperioden. Den socialdemokratiska politiken utgår från att utgifter och inkomster skall harmoniseras. Vi vill inte som ni låna upp stora pengar. Det är klart att det finns stora skillnader som Björk inte har tagit med i sin utredning. De svenska jordbrukarnas avräkningspriser ligger bra mycket högre än de danska jordbrukarnas. Det speciella skattesystem som man har för jordbrukarna i Danmark tycker vi inte är särskilt bra. Vad jag menar är att det svenska jordbruket skall ha likvärdiga möjligheter.
Fru talman! I sitt anförande sade Inge Carlsson att han tyckte att det borde finnas bra förutsättningar för att vi skall kunna enas om de ansträngningar vi skall göra när det gäller att förändra EU:s jordbrukspolitik. Det låter väldigt bra om det är på det sättet. Jag hoppas det. Men vi blir något irriterade när representanter för regeringen åker ned till Bryssel och ganska klart talar om vad Sverige tycker i denna fråga. Det är naturligtvis svårt att komma och säga något annat sedan. Det finns en stor risk för att vi målar in oss i ett hörn och att ingen lyssnar på oss sedan. Det skulle vara det allra sämsta. Inge Carlsson sade att det är ganska unikt att ha en referensgrupp. Unikt är det ju inte. Också i förhandlingarna med EU inför inträdet var oppositionen med och fick lägga fram synpunkter, så att vi skulle ha en svensk linje emot EU. Jag tycker att det är att följa upp det sättet att arbeta. Jag har några frågor till Inge Carlsson. Inge Carlsson säger att marknadsregleringarna skall bort och att ersättningarna till jordbruket skall minska. Så säger Inge Carlsson att det inte skall ske så fort. Men diskuterar vi nu Agenda 2000, eller gör vi det inte? Är det någonting som kommer efter år 2006? Skall dessa saker hända i och med förslagen kring Agenda 2000, eller kommer det först senare? Det sägs i propositionen och i betänkandet, och Inge Carlsson säger det också, att det svenska jordbruket och EU:s jordbruk innebär samhällsekonomiska kostnader. Jag reagerar mot det. Vi är helt överens om att det kostar budgetpengar, för det gör det ju. Men jag håller inte med om att det skulle vara en samhällsekonomisk kostnad att ha ett jordbruk. Jag skulle vilja ha en beskrivning av det från Inge Carlsson.
Fru talman! Vårt arbete i Komicap förlängdes. Om vi hade klarat av det tidigare hade jordbruksministern naturligtvis kunnat ha vårt arbete som underlag när hon presenterade våra synpunkter. Nu var det inte så. Man var tvungen att lägga fram sina synpunkter strax innan vi var klara. Men det stora jobb vi lade ned där är inte bortspelat. Ni har tagit upp det arbetet i en del reservationer. Det kommer med nu när vi diskuterar helhetsbilden av hur EU skall reformeras på kort sikt. Det är det som det handlar om. I dag har vi både regeringens proposition, Komicap och Agenda 2000 som underlag. Jag tror, Lennart Brunander, att det skulle vara en väldig styrka för Sverige och för vår jordbruksminister om vi kunde ena oss. Det är klart att en del detaljer skiljer sig åt, men jag tyckte att vi var väldigt eniga när vi arbetade med Komicap. Det fanns en del nyanser. Lennart Brunander frågar när marknadsstöden skall tas bort. Vi har inte angivit något årtal. Men vi ser det som en fördel för jordbruksnäringen i framtiden att man inte skall behöva ha alla dessa stödsystem. Jag tror inte ens att jordbruksministern har angivit något årtal, men det är viktigt att vi i Sverige är pådrivande. Det kommer vi att fortsätta att vara. Vi vill se denna näring som vilken näring som helst.
Fru talman! Det är ganska viktigt, Inge Carlsson, att göra klart vad det är man pratar om. Pratar man om den period som omfattas av Agenda 2000, eller gäller det en period därefter? I Agenda 2000 görs ju vissa förändringar av marknadsregleringarna - dock icke så stora. Ersättningarna ökar - de minskar inte - därför att man kompenserar för förändringarna av marknadsregleringarna. Som jag ser det finns det ett motiv att ändra på detta, men det måste ske på ett sådant sätt att man kan behålla en lönsamhet i jordbruket och att det är möjligt att bedriva jordbruk i Europa på ett europeiskt sätt, så att man inte tar över det mer vårdslösa sätt att bedriva jordbruk och livsmedelsproduktion som finns på andra håll. Då kan man naturligtvis sälja till låga priser. När vi får en förhandling i WTO som skapar en annan balans på världsmarknaden tror jag också att det finns möjlighet att göra förändringar, men då är det inte så aktuellt att diskutera i Agenda 2000 sammanhanget. Jag vill också ha en förklaring till påståendet att jordbruket är en samhällsekonomisk kostnad.
Fru talman! Agenda 2000-förslaget är ett förslag i rätt riktning. Det är klart att vi socialdemokrater skulle velat ha enklare regler, mer av konsumentperspektiv och miljö och djurhänsyn och mindre marknadsstöd. Man måste väl ändå kunna säga att jordbruket är en samhällskostnad när vi betalar maten både genom våra skatter och i affären. Då har samhället en kostnad. Även om privatpersonerna har sin kostnad får samhället ge stora bidrag. Det är möjligt att det är en politik som kan vara i ett antal år till, men i längden skall jordbrukarna få ersättning för det de producerar direkt av kunderna. Det är så som jag ser det hela. Att våra skatter behöver betala en sådan här näring håller inte i en framtid.
Fru talman! Inge Carlsson gjorde ett hedervärt försök att svara på mina två frågor. Ändå kvarstår några frågetecken. Nu säger Inge Carlsson att man inte skall avveckla marknadsordningarna i rask takt. Det är ett välkommet besked. Men i nästa andetag säger Inge Carlsson att man skall skynda på. Min fråga gäller distinktionen mellan dessa uttryck. Vad är skillnaden? Det är möjligt att jordbruksministern får reda ut detta litet tydligare i sitt anförande. Min konkreta fråga var ju om Inge Carlsson är beredd att föra en politik - om man nu skyndar på avskaffandet av marknadsordningarna - som innebär att vi slår ut en tredjedel av den svenska åkermarken och ungefär 10 000 årsarbeten. Det är det som det handlar om, om vi skall ha en forcerad avveckling av EG:s marknadsordningar. Jag frågade också om byråkratin och papperna. Det är bra att Sverige driver frågan om att minska byråkratin i EU. Men problemet är ju det som jag redovisade. Vi har faktiskt skapat ett hemmagjort problem. Inge Carlsson säger: Allt vad göras skall är redan gjort. Man har vetat om det som står i Dagens Nyheter i dag länge. Varför låter man det då fortgå? Jag vill bara för att belysa detta citera ur Dagens Nyheter i dag. Det handlar om en lantbrukare som heter Ingemar Wahlström. Det står så här: "Wahlström ville värna det mest värdefulla: en hällristning och några gravkullar. Men för att erhålla kulturmiljöstöd var han tvungen att inordna hela sitt lantbruk i det krångliga regelsystemet och bland annat rensa ut alla hallonbackar. Då fick det vara. För att få stöd att främja biologisk mångfald krävde reglerna att Wahlströms kor skulle beta alltför hårt i markerna. Det passade inte hans ekologiska djurhållning, där varsamt bete är ett alternativ till konventionella preparat -." Skall detta bara fortgå? Det är nuet det handlar om. Det är faktiskt nu som lantbruksföretag läggs ned på grund av denna byråkrati. Bara på mjölksidan riskerar vi att förlora 1 000 mjölkbönder på ett år. Det är bråttom, Inge Carlsson. Vad gör ni för att ändra detta?
Fru talman! Jag sade att vi har vetat om att det finns krångel. Jag sade också att det även är ett inhemskt problem. Vi politiker har inte beslutat om att det skall vara så här krångligt. Mycket ligger på Jordbruksverket. Det finns en stark kritik mot Jordbruksverket. Av det skälet såg jordbruksministern för en tid sedan till att det blir en utredning kring stöden. Allt är inte frid och fröjd. Vi får avvakta och se hur det blir när utredningen kommer. Jag tycker också att detta är en fråga där ni själva kan bidra genom att försöka att komma med bättre exempel. Dan Ericsson har ett antal gånger sagt att vi skall ta bort marknadsordningarna i rask takt. Det är inte så. Vi socialdemokrater vill inte ha en total avreglering av jordbruket. Det är då vi riskerar att jordbrukare med mindre jordbruk slås ut. Vi måste också ha politiska förslag och beslut om hur vi skall kunna behålla det öppna och vackra odlingslandskapet och se till att jordbrukare med mindre jordbruk kan klara sig i glesbygd. Vi måste samtidigt ha politiska beslut om landsbygdsutvecklingen, osv. Vi kan inte avreglera totalt. Marknaden kan aldrig lösa miljöproblemen, osv. Det vet Dan Ericsson, och det vet alla andra också. Jordbruksministern kommer kanske med en version om tidpunkten. Vi får väl se. Jag avvaktar.
Fru talman! Det krävs uppenbart att jordbruksministern reder ut det här med i vilken takt detta skall ske. Det skulle alltså inte ske i rask takt men skyndsamt - jag förstår fortfarande inte skillnaden. Nu kom det dessutom ett nytt begrepp igen: Nu skulle det inte vara en total avreglering. Det kan också tolkas på många sätt. Jordbruksministern får nog ta detta. Till sist vill jag ta upp detta med byråkratin och blanketterna. Vi har ju fått en EU-negativ opinion i vårt land. Jag tror att mycket av det beror på att man uppfattar detta som centralstyrt. Det är mycket blanketter och mycket svårigheter. EU har hamnat i vanrykte på grund av byråkratin. Men det stora bekymret är ju att detta faktiskt inte är EU:s fel. Till dels kan det finnas berättigad kritik mot EU, men det är ju svenska regler som har omsatts. Det är det som skapar problemen. Jag såg i fredags en löpsedel från Expressen som sade: EU dödar våra kor. Vad handlade det om? Jo, det handlade om de nya djurskyddsbestämmelser som träder i kraft den 1 januari 1999, närmare bestämt båsplatsmåtten, som vi har diskuterat tidigare. Det är alltså svenska regler som träder i kraft, men i massmedierna blåses det upp som att det är EU:s fel. Det är klart att det blir en EU-negativ opinion. Det är därför det är så viktigt att ni går till handling och rensar i det här. Jordbruksverket säger också att man gör detta på direktiv från regeringen. Det är regeringens jordbrukspolitik som har lett till denna byråkrati; det kan ni inte springa ifrån genom att säga att det är Jordbruksverket som gör det här. Det är ni som måste agera! Senfärdigheten på detta område har varit förödande, både opinionsmässigt - genom att man skyller på EU när det är Sveriges fel - och rent praktiskt för de enskilda lantbrukare som inte längre bryr sig om att söka stöd, inte orkar med alla blanketter utan lägger ned sin verksamhet. Det är förödande för Sverige över huvud taget.
Fru talman! Jag tycker att Dan Ericsson ger en felaktig bild. Det är inte så att det bara gäller svenskt jordbruk. Vi tillhör ju EU, och inom EU har vi en gemensam jordbrukspolitik. Den följer vi naturligtvis upp med nationella beslut, men i grunden är det EU:s jordbrukspolitik vi följer. Visst kan jag erkänna - det gör väl alla - att vi vill ha bort så mycket krångel och administration som möjligt. Det är ungefär som vid deklarationen: En del har förenklad deklaration och behöver bara skriva under med sitt namn. Så långt tror jag inte att vi kommer när det gäller jordbruket - inte så länge vi har alla dessa marknadsordningar. Vi måste komma bort ifrån dem om vi skall kunna få bort en massa regler m.m. Det är den inriktning jag tycker att vi skall jobba efter.
Fru talman! Först, Inge Carlsson, vill jag ta upp detta med referensgrupp eller årlig skrivelse. Det är faktiskt två helt olika saker. Det är jättebra med en referensgrupp där vi har möjlighet att sitta och diskutera frågorna. Vi är ju nu med i EU, som är ett helt nytt politiskt system som är annorlunda än den svenska traditionen. Vi har ett system som bygger på förhandlingar, samtal och uppgörelser, och man kanske inte alltid kan lägga fast taktiken direkt i riksdagen. Det betyder också att riksdagens roll har förändrats. Vi har tyckt att det är rimligt att man följer upp regeringens agerande genom en årlig skrivelse som redovisas för riksdagen och där vi har motionsrätt. Då kunde vi en gång per år få en ordentlig offentlig debatt om EU:s jordbrukspolitik. Det tycker jag är viktigt. Detta är något helt annat än att vi sitter med i en referensgrupp. Dessa två kompletterar varandra - de utesluter inte varandra. När det gäller frågan om en gemensam politik tyckte jag att det lät positivt, kanske som en liten öppning, att det behövs diskussioner om vad som skall vara gemensamt. Vi kan ta som exempel förbudet mot vissa uppfödningsmetoder, där Sverige kanske åker på pumpen, så att säga, när det gäller belgisk blå. Denna ras vill ju vi förbjuda av etiska skäl, därför att vi tycker att detta är ett onormalt sätt att avla fram ett djur på. Detta borde vara något man fattar beslut om på nationell nivå. Jag funderar också kring det regeringen säger om att en gemensam politik är nödvändig eftersom den leder till ett minskat behov av kontroll. Hittills har vi inte sett det. Det kunde vara intressant att höra om Inge Carlsson har någon uppfattning om när denna minskade kontroll i så fall skulle kunna tänkas träda i kraft. Erfarenheten talar ju emot detta, tycker jag. Hur skall detta ske? Här behövs det också en diskussion om vilken typ av kontroll vi skall fatta beslut om på nationell nivå. Vänsterpartiet säger i sin reservation att när det gäller sådant som vi har fått igenom i förhandlingar, t.ex. salmonellan, borde vi kunna ha rätt att ha nationell gränskontroll så länge regeln i fråga inte fungerar.
Fru talman! Jag tror att vi i jordbruksutskottet tillhör ett av de utskott som är mest välinformerade. Ideligen kommer jordbruksministern och hennes medarbetare till oss med information och talar om sina positioner när det gäller olika förslag som skall diskuteras i EU. Likaså är ju EU-nämnden till för att ta emot sådan övergripande information. Om det sedan behövs ytterligare information genom en årlig skrivelse har jag svårt att säga. Om vi följer det här på ett riktigt sätt, som vi gör i jordbruksutskottet, tycker jag att vi är mycket välinformerade. När det gäller minskningen av kontrollen tycker jag att det är självklart att när vi får mer av gemensamma regler inom EU:s jordbrukspolitik måste kontrollen i samma mån försvinna. För ett antal år sedan förekom det ett oerhört stort fusk, ungefär motsvarande 10 miljarder ecu. Nu har man med olika gemensamma regler kommit bort från mycket av detta fuskande, och därmed behövs det inte så stor kontroll. Jag tycker att det är en viktig väg att gå här. När det sedan gäller uppfödning av belgisk blå osv. tycker jag också att det är viktigt att inte varje nation skall hålla på och bestämma utan att man har en entydig politik inom EU.
Fru talman! Jag vill återigen koppla till diskussionen om huruvida jordbruksutskottet är välinformerat eller inte. Visst får vi mycket information, och det tycker jag är bra. Jag sade också att jag tycker att det är bra med en referensgrupp. Men det är någonting helt annat än att få en offentlig debatt och diskussion i Sveriges riksdag om de här viktiga frågorna. Det är den distinktionen jag inte tycker att man har sett från utskottets sida i det krav som vi har fört fram. Det är viktigt att EU-opinionen i Sverige baseras på fakta, att det inte blir felaktigheter och hänvisningar till fel saker. Ett sätt är att vi får en ordentlig debatt om de här frågorna i det offentliga forum som Sveriges riksdag utgör. Det är därför jag har drivit kravet på en skrivelse. Jag hoppas att en sådan kan komma i alla fall, att vårt replikskifte inte låser detta så att det inte blir möjligt. Inge Carlsson säger att med mer gemensamma regler behövs det mindre kontroll. Det måste ändå vara en fråga om vilka regler man skall ha och hur långt man skall gå. Man behöver ju hela tiden en kontroll av att reglerna efterlevs. Kontrollen finns ju, och ju krångligare och mer detaljerat det är - det tror jag att vi är överens om - desto mer kontroll behövs det. Det är bl.a. därför, vilket Gudrun Lindvall påpekade i sitt anförande, vi har fått en så stark ökning av antalet personer som jobbar på Jordbruksverket. Det är för att leva upp till det här behovet av kontroll, och det beror just på att vi har fått en massa gemensamma regler.
Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag delar Inge Carlssons uppfattning att målet naturligtvis måste vara att lantbruket kan leva på de priser som kan tas ut i affären. Jag tror att många lantbrukare i dag känner att dagens system, där maten betalas dels via priset i affären, dels via stöd och ersättningar, inte är tillfredsställande. Man tycker att det känns fel. Det finns dock en sak som förvånar mig litet grand och som jag skulle vilja fråga Inge Carlsson om. Han säger att vi skall ha gemensamma krav när det gäller miljö och djurskydd. Jag tycker att detta stämmer ganska illa med vad vi har hört i miljödebatten. Miljöministern brukar där hävda att regeringen anser att Sverige skall ha rätt att gå före. Skall vi inte ha rätt att gå före på jordbrukssidan när det gäller miljö och djurskyddet? Jag tycker att detta känns mycket underligt, inte minst med tanke på att Skatteväxlingskommittén har visat att ett sätt att komma till rätta med miljöproblemen är att ha miljöskatter. Som jag har förstått det är ett av skälen till att vi har miljöavgifter på handelsgödsel och bekämpningsmedel att vi har ett miljösyfte med det: Vi vill ha höga skatter på handelsgödsel och bekämpningsmedel för att minska användningen. Jag har också förstått att skälet till att vi har skatt på diesel till stor del är att vi genom en miljöskatt vill minska användningen. Med Inge Carlssons resonemang, att vi skall ha gemensamma regler, blir det fullkomligt omöjligt att gå före i miljöpolitiken på det här området. Jag skulle vilja ha några kommentarer om detta. Menar Inge Carlsson att regeringen härmed har ändrat sig när det gäller att gå före på miljöområdet? Anser inte Inge Carlsson att ekonomiska styrmedel i fortsättningen är styrmedel som vi skall kunna använda i Sverige?
Fru talman! Jag kanske var litet otydlig. Jag vill att EU:s regler skall vara gemensamma. Men de reglerna är minimiregler, och det är av det skälet som vi i Sverige har gått långt före när det gäller miljö, djurskydd och skatter på bekämpningsmedel och annat. Vi socialdemokrater har inte ändrat uppfattning. Men vi vill naturligtvis driva de här frågorna mycket hårdare. Det är bra att det finns en miniminivå, men vi har med våra jordbruksministrar ett antal år försökt att få EU att anta strängare miljökrav och djurskyddskrav. Det är ett arbete som vi inte har gett upp. Vi försöker att påverka de andra länderna att höja de här kraven. Vi har inte gett avkall på vår syn på miljö och djurskydd m.m.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Det betyder att det är minimikrav ni vill ha. På jordbruksområdet är det här problem. Vi kan se att de gemensamma regler för transporter som vi har fått faktiskt för svenskt vidkommande innebar att det blev sämre. De regler vi hade om transport av högdräktiga respektive nyförlösta djur finns inte kvar längre, annat än på frivillig nivå. I och med att jordbrukspolitiken är harmoniserad innebär det att så fort någonting beslutas i EU finns det stor risk att vi från svensk sida måste backa. Jag oroar mig mycket för att det skulle komma gemensamma regler när det gäller djurskyddet, för jag är övertygad om att de i första vändan inte skulle vara lika skarpa som de svenska reglerna är. När det gäller djurskyddsreglerna anser jag och Miljöpartiet absolut att det måste vara minimiregler. Jag anser också att Sverige borde fortsätta att gå före. Det finns mycket kvar att göra. Det sägs att lönsamheten är dålig i det svenska jordbruket. Det är utan tvivel så. Ett av problemen beror inte på stöden. De 10 miljarder som betalats ut efter EU-inträdet har naturligtvis betytt någonting för det svenska jordbruket. Det som gör att det svenska jordbruket i dag får en allt sämre lönsamhet är att priserna sjunker. Jag skulle vilja höra med Inge Carlsson om han tycker att det faktum att priserna sjunker är ett skäl för att vi skall minska miljöskatterna till jordbruket. Skall vi lösa sjunkande priser i jordbruket genom att ta bort miljöskatterna på diesel, handelsgödsel och bekämpningsmedel? Är inte sjunkande priser någonting som inte skall kompenseras av staten, utan som måste lösas på annat sätt? Den Björkska utredningen handlar egentligen om detta, på vilket sätt den svenska staten kan kompensera bönderna för sjunkande priser. Jag skulle vilja ha några kommentarer om detta. När det gäller konsumentefterfrågan vill jag säga att vi konsumenter aldrig kan välja bort maten, vi måste äta.
Fru talman! Att priserna har sjunkit har en rad olika orsaker i vårt land. Vi sänkte bl.a. matmomsen för några år sedan. I och med att det har varit kriser både i England och på andra håll har köttpriserna kunnat sänkas. Vi tänker inte finansiera de här sänkningarna av priserna genom att ta bort olika miljöskatter, det vore oss främmande. Jordbruksprodukterna köps ju ofta upp av LRF anslutna mer eller mindre egna företag. Det är väl där som priserna får höjas, eller också måste man bli mer effektiv för att på det sättet kunna höja priserna. Jag tycker också att man i Sverige borde se över de olika mellanleden litet. Det har vi talat om ett antal gånger. Jag tror att det finns mycket att hämta där. Sedan säger Gudrun Lindvall att djurtransporterna har blivit försämrade i EU. Det tycker jag inte stämmer. Det här var ju en fråga som bl.a. Margareta Winberg, som då var jordbruksminister, drev till en bättre tingens ordning inom EU. Vi hade ju stränga regler tidigare, men nu har andra länder tagit efter. Det tycker jag faktiskt är en fördel.

Fru talman! Jag har med stort intresse följt debatten här i kammaren med anledning av regeringens proposition om riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen och med anledning av jordbruksutskottets betänkande. Det första jag konstaterar är att av reservationerna och diskussionen här att döma finns det inget samlat annorlunda alternativ än det som regeringen förespråkar. Det finns t.ex. ingen partiövergripande gemensam reservation mot de förslag som regeringen har lagt fram. Jag konstaterar också att det egentligen inte heller i de enskilda reservationerna från partierna finns något alternativ till det som regeringen föreslår. Däremot finns förstås mycket kritik av regeringens förslag. Men något alternativ till hur man i stället skulle vilja formulera jordbrukspolitiken går inte att utröna. Särskilt tydligt blir det kanske när diskussionen går över på de mer näraliggande förslagen i Agenda 2000. Gärna en jordbrukspolitisk reform, men inte nu, inte här och inte för oss, tycks vara den samlande parollen. Den är faktiskt inte särskilt användbar i det praktiska politiska arbetet. I det långsiktiga arbetet är regeringens förslag att vi måste arbeta för en fortsatt gemensam jordbruksoch livsmedelspolitik. Den kan och bör se mycket annorlunda ut än den befintliga jordbrukspolitiken inom Europeiska unionen gör. Den bör också lägga större tonvikt vid andra aspekter, t.ex. restriktioner. Vår jordbrukspolitik i Sverige är inte enbart en fråga om ekonomiska stöd eller ersättningar till olika produktionsgrenar, det är i lika hög grad en fråga om att t.ex. skydda miljön mot negativ påverkan, vilket vi gör genom t.ex. skatter, avgifter eller olika typer av restriktioner. Den dimensionen behöver utvecklas betydligt mer inom den gemensamma jordbrukspolitiken, som i dag behandlar jordbrukspolitik i en enligt min och regeringens uppfattning alltför begränsad mening. Låt mig säga, fru talman, att jag inte är direkt förvånad över att det inte finns en livlig debatt i form av tydliga alternativ när det gäller den långsiktiga politiken. Syftet med regeringens proposition har inte varit att söka konfrontation. Syftet har, i enlighet med den tradition vi har utvecklat när det gäller jordbrukspolitik, varit att söka det som det kan finnas en betydande enighet kring. En sådan betydande enighet har präglat formandet av de långsiktiga målen för jordbrukspolitiken tidigare. Det har sitt värde på det nationella planet. Men framför allt har det kanske sitt värde i de internationella diskussionerna att det finns en grundläggande gemensam inställning. Låt mig däremot säga att jag tycker att det är viktigt att vi inser att vi inte kan dra slutsatsen av detta att frågorna skulle var oproblematiska eller att man inom denna enighet kan inrymma allt det man vill ha. Jag får ibland en känsla av att reservanterna som företräder olika förslag gör det litet enkelt för sig. Man vill så att säga vara alla goda gåvors givare utan att behöva säga några som helst obehagligheter till dem som är berörda. Det är naturligtvis till dels den politiska oppositionens privilegium att kunna förhålla sig så, särskilt om man tänker sig att man skall bli kvar i oppositionsställning. Men det bekymrar mig litet, därför att jag tycker att reservationerna från partierna präglas av oförenliga ambitioner ibland, inte mellan politiska partier, utan inom de politiska partierna. Tydligast kommer detta till uttryck när vi diskuterar Agenda 2000. De förslagen är enligt regeringen steg i rätt riktning. Alternativet till en reform över huvud taget, till det kommissionen föreslår i Agenda 2000, är inte en oförändrad situation. Det finns ibland felsynen i debatten att om vi inte förändrar någonting skulle inte ett stort antal jordbruksföretag i vårt land eller i andra länder slås ut. Då skulle verkligheten fortsätta att se ut på ett givet sätt. Så är det inte. Vi ger en riktig björnkram inte bara till Sveriges jordbruk utan också till hela unionens jordbruk genom att fortsätta bedriva jordbrukspolitiken så som den har bedrivits hittills. Den har gått från att uppfylla de mål som ursprungligen ställdes upp till att inte alls motsvara de mål som vi i dag har anledning att sätta upp för jordbrukspolitiken. När vi ser oss omkring i verkligheten kan vi konstatera att nedläggningen av små jordbruksföretag i t.ex. glesbygdsregioner fortsätter. Trots att vi har en jordbrukspolitik där det avsätts stora resurser för att motverka denna utveckling lyckas vi inte. Det är viktigt att ha klart för sig att en oförändrad jordbrukspolitik inte är ett konstruktivt alternativ om man menar att jordbruket är en framtidsnäring och att livsmedelsproduktionen borde kunna utvecklas i positiv mening. Det har kommit kritik i debatten från t.ex. Carl G Nilsson, där Lennart Brunander instämde, om att vi arbetar bakvänt, dvs. att vi först vill ha en diskussion om de långsiktiga målen och sedan gripa oss an det konkreta reformarbetet. Jag förstår inte den kritiken. För mig är det självklart att som en bakgrund för det konkreta, dagliga arbetet behöver vi det långsiktiga perspektivet. Därför har dagens beslut en stor betydelse för det fortsatta konkreta reformarbetet. 1990 och inledde den svenska omställningen. Mot bakgrund av hur verkligheten sedan dess har förändrats, inte enbart men bl.a. genom Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, är det för mig självklart att det fortsatta arbetet med jordbrukspolitiken behöver förankras i riksdagsbeslut. Två regeringar med olika politisk hemvist har ställt sig bakom de idéer som föreslogs 1990 och även förlängningen av dem i och med vårt medlemskap i Europeiska unionen - inställningen till den gemensamma jordbrukspolitiken som följer av vårt eget omställningsbeslut. Men det är nödvändigt med ett tydligt besked om vad man vill på lång sikt. Mot bakgrund av att det trots allt finns en stark gemensam inställning till de långsiktiga ambitionerna, såsom de kom till uttryck 1990, är jag förvånad över diskussionen att regeringen i sitt konkreta arbete skulle föregripa nödvändigt riksdagsagerande. Självfallet kan inte allt konkret arbete upphöra i avvaktan på ett konkret riksdagsbeslut. Under pågående reformdiskussion inom Europeiska unionen kan inte just Sveriges regering säga att man tyvärr inte kan ha en uppfattning i viktiga frågor för Sverige därför att man inte har någon uppfattning om vad Sveriges riksdag tycker. Det är dessutom inte heller sant. Även före detta beslut finns det väl grundade skäl att se att det finns en klar uppfattning om var Sveriges riksdag står i dessa frågor. Vår utrikesminister föredrar i dag ståndpunkter som jag själv också föredragit för EU-nämnden och fått förankrade där. Det är uppfattningar som också har presenterats för jordbruksutskottet. Det är inte oväntade eller nya perspektiv. Jag menar att det är precis så det skall gå till. I EU-nämnden skall de svenska positionerna förankras. Vi har föreslagit att det skall tillsättas en särskild referensgrupp för att kunna diskutera de mer detaljerade delarna i kommissionens förslag i Agenda 2000. Det är inte bara kommissionens förslag utan givetvis också hur processen går vidare. Hur bemöts förslagen av de andra medlemsländerna? Vad kan man se att det finns för möjligheter? Hur kommer de att förändras? Vi vet med all säkerhet att förslagen inte går ograverade genom beslutsprocessen. De kommer att påverkas och förändras. Naturligtvis är det av största betydelse att vi i den diskussionen kan ha ett starkt stöd i den referensgrupp som regeringen har föreslagit och som nu har tillsatts. Jag har svårt att förstå Maggi Mikaelssons kritik över att hon inte getts möjlighet att delta i processen. Enligt min uppfattning finns det goda möjligheter för Vänsterpartiet att delta. Att man sedan valt att ännu så länge inte skicka en representant till referensgruppen får partiet självt stå för. Låt mig ge ett konkret exempel när det gäller Agenda 2000. Jag har förstått att det har uppskattats av riksdagens partier att regeringen har agerat kraftfullt angående det konkreta förslaget om majsensilage. Vi väntade inte på att riksdagen skulle fatta ett beslut i just den frågan, utan vi utgick från att regeringen hade mandat att företräda en, som vi uppfattade, gemensam svensk ståndpunkt i frågan. Om man vill att regeringen skall hålla sig tillbaka och inte delta i reformdiskussionen i vissa avseenden, måste man acceptera att det inte går över huvud taget. Det är en gentemot utövarna av Sveriges jordbruk oansvarig hållning. Det skulle - om något - försämra möjligheterna, ur svenskt perspektiv, att få ett bra jordbrukspolitiskt beslut. Jag förstår inte oron över att det skulle gå så snabbt. Det är inte min erfarenhet att snabba och överilade beslut är den överhängande faran när det gäller vårt gemensamma samarbete inom den europeiska unionen. Det gäller definitivt inte den jordbrukspolitiska reformen. Jag noterar, t.ex., att Moderata samlingspartiet ofta hyllar Nya Zeeland för att införa snabba och resoluta reformer för stora delar av den offentliga sektorn. Men Moderaterna har inte alls tagit till sig vad landet har gjort för jordbrukssektorn. Den drastiska nedgången i antalet jordbrukare och jordbruksföretag på Nya Zeeland, och som var en av de befarade riskerna, har inte blivit av. Däremot har det blivit en ändrad inriktning på jordbruket. Det visade sig att farhågorna för jordbrukets utveckling var betydligt övervärderade. En konkret fråga som har tagits upp, och som är en konkret del i Agenda 2000-förslaget, är takfrågan: Skall det vara en övre gräns för stöden? Det är en i sammanhanget liten fråga som får stor uppmärksamhet. Det beror på att frågan rör vid en principiellt viktig kärna. Vi vet att 80 % av det totala jordbruksstödet i dag går till 20 % av de största jordbruksföretagen. Det konkreta förslaget löser inte det problemet. Den relationen kommer i stort sett att kvarstå oförändrad. Det är ett av argumenten till att känna en viss tveksamhet till ett förslag som ytterligare komplicerar politiken utan att egentligen lösa det problem det avser att bemöta. Det är ett av skälen till att vara tveksam till förslaget. Om man är emot förslaget om ett tak, måste man finna en annan finansiering. Förslaget minskar utgifterna för jordbrukspolitiken. Vill man inte acceptera den minskningen av utgifter, har man ett ansvar att söka en annan form. Denna frågan hör till de saker vi bör diskutera i referensgruppen innan vi tar definitiv ställning. Alla är överens om att krånglet skall bort - särskilt det inhemska krånglet. Jag delar också den uppfattningen. Men det tar tid. Många av ersättningsprogrammen läggs upp som femåriga program. Om ett sådant program ändras under en pågående programperiod ökar snarare än minskar krånglet eftersom man skapar olika regler för nytillträdda och senare tillträdda jordbrukare. Vi har gjort de förenklingar vi tyckte var möjliga att göra inom ramen för pågående program. Det är min fasta övertygelse att när vi går in i nästa programperiod skall vi göra det med ett betydligt enklare system i de delar där vi själva beslutar om regelverket. Riksrevisionsverkets rapport som kom redan förra året har diskuterats i dag. Rapporten har lett till att arbetet fortsätter för att se över hela stödordningen. Det var bara en del som Riksrevisionsverket hade arbetat med. Arbete pågår dessutom inom två olika utredningar för att just åstadkomma ett sammanhållet men ändå betydligt enklare förslag för hur vi skall administrera jordbrukspolitiken. Det gäller dels miljöstöden, dels jordbrukspolitiken generellt, även de stöd som utgår med automatik. Låt mig återigen säga att vi självfallet måste ha en strävan att minska onödigt krångel. Men vi måste också inse att ett visst krångel faktiskt är nödvändigt därför att vi ändå betalar ut många miljarder kronor varje år i ersättningar och stöd till den här sektorn. Det är ett rimligt anspråk från samhället i övrigt att man vet att det finns regelverk och att det finns en kontroll av att de regelverken följs. Jag delar uppfattningen som har framförts, att jordbruket är viktigt och att det är en framtidsnäring. Jag tycker inte heller att det kan råda någon tveksamhet om det. Jag tycker att de politiska signalerna har varit tydliga, och inte bara signalerna i form av ord utan också i form av handling. Vi har nu byggt ut vårt miljöersättningsprogram till den fulla nivån. Det är en tydlig signal om någon. Vi har också tillsatt den utredning som kallas den Björkska utredningen. Dess förslag är ute på remiss. Diskussionen här speglar att det inte är alldeles så entydigt hur man ser på förslagen. Det kan finnas delade meningar om dem. Därför är det enligt min uppfattning mycket viktigt att remissomgången får fortgå och att olika synpunkter kan komma in innan vi slutgiltigt går till att fatta beslut kring utredningens förslag. Låt mig understryka det som också flera andra ministrar har sagt här, att man självfallet inte tillsätter en sådan utredning med ett sådant uppdrag om man inte har avsikt att också följa upp förslagen med konkreta åtgärder. Låt mig vidare understryka det som framgick redan av direktiven till utredningen, att det är en viktig strävan för oss att se till att konkurrensvillkoren för Sveriges jordbruk är rimliga i jämförelse med andra länder. Jag tror inte att de någonsin kan bli hundraprocentigt likadana. Det finns alltför mycket länder och regioner emellan som skiljer, men konkurrensvillkoren måste vara rimliga så att vår livsmedelsproduktion med alla dess kvaliteter kan hävda sig. Det är många frågor som tagits upp här i dag, och det är svårt att hinna gå in på dem alla. Låt mig säga när det gäller ett sådant enormt område som egentligen förtjänar en egen lång diskussion, den globala livsmedelssäkerheten, att vi har utöver det som Komicapkommittén föreslog tillfört en sådan ambition i vårt förslag till långsiktiga mål, mot bakgrund av att det är så oerhört viktigt, att vi kan vara med och bidra till att de globala livsmedelsfrågorna får en lösning. Vi vet att många hundra miljoner människor i vår värld inte har tillgång till mat. Det är fruktansvärt. Det är en av de största uppgifter som mänskligheten har att lösa detta problem. Låt mig också säga att en reform i meningen en avreglering bl.a. av det skälet är absolut nödvändig därför att jordbrukspolitiken, såsom den nu ser ut i den europeiska unionen, som den har sett ut och fortfarande ser ut i många andra i-länder bidrar till att hålla tillbaka jordbruks och livsmedelsproduktion i de länder i världen som mest av allt skulle behöva utveckla den. Därför är vårt reformarbete också ett av de aktiva bidragen till att skapa en bättre förutsättning för en global livsmedelssäkerhet. Bakom t.ex. Maggi Mikaelssons anförande skymtar hela tiden fram att hon och Vänsterpartiet menar att det skulle ha varit bättre om vi över huvud taget hade hållit oss utanför den europeiska unionen, om vi stängde gränserna om oss och skötte oss själva här hemma. Jag delar naturligtvis inte alls den uppfattningen. Ett konkret exempel som tas på någonting som skulle visa att det skulle ha varit bättre för oss är vårt arbete när det gäller belgisk blå. Vi måste fråga oss vad vi vill med vårt förbud mot att avla på djur som har genetiska defekter. Vi vill åstadkomma ett bättre djurskydd. Men det kan inte rimligen vara så att vi med vår icke-användning av detta djur tycker att vi har nått det målet, om vi bara här hemma kan få slippa att äta det här köttet. Om vi verkligen vill någonting med vår djurskyddsambition måste målet vara att kunna påverka också de andra länder som är medlemmar i den europeiska unionen. Då har det ett oerhört stort värde att vi nu får tillfälle att föra en aktiv debatt med alla de andra medlemsländerna. När det gäller den svenska situationen är jag inte oroad, oavsett hur domstolsutslaget en gång kommer att bli. Jag har naturligtvis en mycket stark förhoppning att det kommer att gå vår väg. Men oavsett hur det kommer att gå är inställningen mot avel med genetiska defekter i vårt land i dag ännu starkare än vad den någonsin har varit tidigare. Vi är dessutom på väg att få en ökad förståelse för det. Jag tror att alternativet att stå utanför är inte det som förbättrar våra möjligheter till att arbeta för djurskydd. Vi kan också konstatera att vi inte nått helt ända vägen fram när det gäller fördragstexterna, men vi har ändå i Amsterdamfördraget fått en protokollsanteckning som tar upp frågan om att det är viktigt att djurhållningen sker på en etiskt acceptabel nivå. Självfallet måste vi fortsätta utifrån den förbättrade styrkepositionen för att komma ännu längre. Salmonella tycker jag är ett exempel på att vi har haft framgång, därför att vi kan konstatera att importen av salmonellasmittat kött har upphört. Vi kan också konstatera att vi har fått ett ökat intresse för vår inställning till möjligheten att producera salmonellafritt dels bland konsumenter, vilket är en oerhört stark drivkraft, dels bland producenter i andra EU-länder. Jag måste få ställa motfrågan till Maggi Mikaelsson: Om den europeiska unionen har svårt att med sina högre krav på t.ex. förbud mot tillväxthormoner hävda sig i hela världen och om Sverige ibland har svårt att hävda sig inom den europeiska unionen, hur skulle vi kunna hävda oss på alldeles egen hand, ensamma gentemot hela resten av världen? Det tror i varje fall inte jag skulle vara möjligt. Jag tror att vi måste inse att omvärlden faktiskt existerar; den kan inte tänkas bort. Gamla tiders gränsskydd skulle inte skydda oss för den typen av problem som vi står inför i dag. Fru talman! Låt mig avslutningsvis få säga att vårt grundläggande problem när det gäller jordbrukspolitiken är ambitionen att göra två saker samtidigt. Ingen annanstans har vi en så tydlig ambition. Vårt grundläggande dilemma är att vi vill stötta det jordbruk som är internationellt konkurrenskraftigt, som skulle klara sig på en avreglerad marknad och som dessutom behöver en avreglerad marknad för att över huvud taget kunna få avsättning för sina produkter. Samtidigt vill vi skydda och bevara det jordbruk och den livsmedelsproduktion som äger rum, kanske inte framför allt därför att de ger ett stort bidrag till folkhushållet utan därför att de bevarar kvaliteter, t.ex. biologisk mångfald, och därför att det sker i delar av landet där jordbruket är en viktig del för att över huvud taget bevara landsbygden levande. Det är det här grundläggande dilemmat som komplicerar allting för oss och som gör att det faktiskt inte är särskilt enkelt att besvara frågor som hur stor produktion vi egentligen "skall" ha i Sverige. Den har, sett över ett litet längre tidsperspektiv, varierat ganska stort. Hur skall vi välja mellan olika ambitioner, t.ex. djurskydd och biologisk mångfald? Det som Dan Ericsson tidigare läste upp var ett exempel på att för att få den biologiska mångfalden på betade arealer, för att få en del av de rara arterna, måste man ha ett mycket hårt bete. Då kommer kanske djurskyddet i kläm. Det vill man inte ha av djurskyddsskäl. Man vill inte tvinga djuren att beta så hårt. Det är ett exempel på motsättning. Det finns många sådana. Slutligen, fru talman, vill jag säga att ingen av dagens talare till min förvåning sagt någonting om konsumenters kostnader för livsmedel. Vi har kunnat konstatera att kostnaderna för konsumenterna har sjunkit under senare år, bl.a. som en konsekvens av vårt medlemskap i den europeiska unionen och det ökade konkurrenstryck som tillgången till den gemensamma inre marknaden betyder. Enligt min uppfattning är det positivt. Jag tror att det behövs ständigt en sådan press i livsmedels och jordbruksproduktionen. Jag har svårt att se hur man skulle åstadkomma den om man nu skulle välja att slå in på avgränsning och ökade gränsskydd igen. Det skulle vara intressant att höra om det finns någon bland talarna som har någon uppfattning om konsumentperspektivet på jordbruksoch livsmedelspolitiken. För regeringens del är det en mycket viktig aspekt. En jordbruksminister i Sverige är inte bara jordbrukets minister utan också konsumenternas jordbruksminister. Trots det som jag nu har anfört på de områden där det finns skilda syner uppfattar jag att det finns en grundläggande gemensam inställning när det gäller de långsiktiga målen för jordbrukspolitiken, och det gläder mig mycket. I det dagliga arbetet kommer vi att få diskutera många mindre skillnader, och det samarbetet ser jag också fram emot.

Fru talman! Trots allt det som ministern sade i sitt anförande och som man kan uppfatta som kritik mot Vänsterpartiet är vi överens om många av målen. Men det är en sak som Annika Åhnberg sade i slutet av sitt anförande som oroar mig, och det är att regeringen uppenbarligen är på väg att ge upp kraven på att Sverige skall gå före i fråga om djurskydds och miljökrav, och det oroar mig. Det resonemang som ministern förde, att vi för att vi i EU skall kunna driva kraven och för att EU skall kunna driva dem på världsnivå, måste vi i Sverige vara beredda att backa. Det var så jag tolkade det som ministern sade. Detta innebär ett avsteg från det som regeringen tidigare har sagt. Annars håller jag med om att det inte finns någon väg bakåt när det gäller jordbruket. Vi måste se framåt och utveckla det. Vänsterpartiet är för ett öppet och internationellt samarbete. Det vi vill diskutera är villkoren för att vi skall kunna delta i det samarbetet. Vi i Vänsterpartiet har också krävt att när de överenskommelser som Sverige har gjort med andra länder inte stämmer skall man kunna ha en nationell kontroll över detta. Jag vill ställa en fråga till ministern om konsumentmålet. Det är inte så lätt att veta hur man skall lösa dessa frågor, men det är möjligt att ministern kan ge mig ett svar. Hur skall man kunna förena konsumenternas krav när man samtidigt har en ökad transnationell makt över produktionens alla led med de negativa effekter som detta har visat sig ha? Hur skall man kunna förena detta? Och hur skall man kunna förena kravet på att vi skall kunna gå före med våra miljökrav med tanke på de ökade kraven på frihandel? Detta är svåra frågor, men jag tycker att ministern gör det litet lätt för sig genom att bara påstå att Vänsterpartiet verkar för stängda gränser.
Fru talman! Jag blir inte riktigt klok på vad Vänsterpartiet egentligen tycker. Nu säger Maggi Mikaelsson att man inser att det inte finns någon väg tillbaka och att man är för en öppen och fri konkurrens. Samtidigt har partiet en reservation som bygger på att livsmedelsproduktionen skall baseras på regional självförsörjning. Jag förstår faktiskt inte hur man får dessa två olika delar att gå ihop. När det gäller Sveriges roll i den europeiska unionen är det självfallet min och regeringens ambition att vi skall fortsätta att gå före i de delar där vi har någonting att gå före med. Det är ju inte så att vi alltid är först och bäst. Vi har faktiskt en hel del att lära av andra länder. Jag tog upp salmonella som ett exempel. Det är just en sådan fråga där vi har fått möjlighet att ha ett avvikande regelverk som i och för sig är ett intrång i den inre marknadens regler. Men vi har tyckt att den ambitionen är så viktig för oss att vi inte vill ge upp. I praktiken hävdar vi också det regelverket, och det har vi gjort med sådan kraft att alla andra medlemsländer och även kommissionen har förstått att vi menar allvar. Andra exempel på områden där vi har någonting att gå före med är antibiotika och djurtransporter. Där viker vi oss inte i vår ambition. Hur man förenar konsumenternas krav? Ja, jag tror att man gör det genom hela det batteri av åtgärder som står till förfogande, t.ex. genom ett aktivt arbete för höjda miniminivåer, inte bara inom den europeiska unionen. Det är inte minst viktigt att vi lyckas med detta när det gäller GATT och WTO-sammanhang och när det gäller de krav som uppstår när man har en öppen och större marknad med en press nedåt på kostnader och priser. Man förenar kraven genom den kombinationen.
Fru talman! Om man tittar på hur det ser ut på global nivå kan man producera till lägst priser där man använder oetiska produktionsmetoder. Om man inte kan ställa stränga krav och sätta gränser för vilka regler som man skall ha på både nationell nivå och EU-nivå kommer det att leda till att det blir de sämsta villkoren som styr. Tyvärr har inte ministern släckt min oro när det gäller att man har gett upp i fråga om att driva sina krav där det är möjligt. Låt oss ta rasen belgisk blå som ett exempel. Oavsett vad EG-domstolen kommer fram till, kan Sverige ställa högre nationella krav på uppföljningsmetoder eller är det ministerns mening att man skall backa och i stället driva frågan på EU-nivå eller på WTO-nivå, om det inte går att komma fram någon annanstans? Det kunde vara intressant att få den frågan utredd. Beträffande synen på en öppen och fri konkurrens tillåter inte repliktiden mig att gå in i debatt, utan jag vill hänvisa ministern till att läsa vår motion. Där framgår det klart och tydligt vad vi menar. Avslutningsvis vill jag säga angående referensgruppen tycker jag inte att ministern skall rikta kritik mot att inte alla partier var representerade vid det första sammanträdet. Ministern, som har suttit i riksdagen, borde veta att man inte skickar en kallelse som kommer fram dagen innan sammanträdet skall hållas.
Fru talman! Jag har läst Vänsterpartiets motion, men jag kan inte påstå att det blev vare sig klarare eller tydligare vad politiken syftar till. Förvirringen blev i det närmaste total. När det gäller rasen belgisk blå eller andra frågor där vi från Sverige har högre krav är det självfallet min uppfattning att vi skall hävda de positionerna, och det gör vi också med all kraft. Det är en sak som förvånar mig med EU-motståndare i allmänhet och kanske vänsterpartister i synnerhet, och det är att man ständigt målar upp fasor och faror med EU samarbetet, men man är alltid en bit in i framtiden. När vi diskuterade EES-avtalet var det EES-avtalet som skulle leda till katastrof. När vi diskuterade medlemskapet var det medlemskapet som skulle leda till katastrof. När vi diskuterar den ekonomiska och monetära unionen är det den som förväntas leda till katastrof. När vi i verkligheten lyckas få gehör för våra uppfattningar och därmed åstadkommer någonting som är mycket större än en svensk nationell reglering, då förtigs detta alltid av Vänsterpartiet. Det är beklagligt, för det leder inte till en konstruktiv eller realistisk diskussion om våra möjligheter att inom den gemensamma unionen hävda våra ståndpunkter. Återigen när det gäller rasen belgisk blå: Det finns självfallet många möjligheter för oss att hävda vår position, och det kommer vi att göra oavsett EG domstolens utslag. Men vi har ännu inte sett detta utslag så det finns ingen anledning för oss att redan i förväg ge upp våra förhoppningar om hur utslaget skall bli.
Fru talman! När det gäller den nyss förda debatten om EU och EU:s förträfflighet och Sveriges möjligheter är det viktigt att vi nyttjar våra möjligheter att påverka EU:s jordbrukspolitik i rätt riktning. Där kommer konsumentperspektivet in i bilden. Vi skall inte använda olika typer av kemikalier, mediciner och annat i foder som sedan övergår i maten. Vi skall ha etiska vettiga system att hantera djuren på. Det gäller också miljöpåverkan när vi producerar. Hela detta batteri är viktigt ur konsumentperspektiv, och det är viktigt att vi i Sverige är pådrivande i det här sammanhanget. I ett längre perspektiv är det viktigt att vi som medlemmar i EU har ett skydd mot dessa idéer gentemot världen i övrigt i de kommande WTO förhandlingarna. Jordbruksministern talade om avreglerad marknad. Om man skall ha en sådan måste det finnas ett skydd för alla dessa områden. Man måste ha möjligheter och rätt att ställa krav när man handlar med livsmedel utan att utsättas för beskyllningar att vara protektionist, vilket ju så ofta är fallet. Hur klarar regeringen den avvägningen? Det borde finnas möjligheter att komma överens, men då krävs det ju att man sätter sig ned och diskuterar ordentligt. Det hoppas jag att vi kan göra i referensgruppen.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att det är viktigt att vi utnyttjar vår position i den europeiska unionen i olika sammanhang för att driva på utvecklingen i den riktning som vi i Sverige finner önskvärd. Det är just därför som jag tycker att det är så märkligt att så ofta möta kravet på att regeringen skall förhålla sig passiv i de pågående reformdiskussionerna kring jordbrukspolitiken. Tvärtom är det så att vi i den diskussionen har möjlighet att hävda det som uppenbarligen är mycket väl förankrade gemensamma uppfattningar i Sverige, nämligen att en fortsatt och utvidgad reform är nödvändig. Konsumenters krav är en oerhört viktig del av diskussionen. Naturligtvis får man för olika konkreta frågor ha olika strategi eller taktik, men det grundläggande är ändå att det är viktigt att ha så höga gemensamma minimikrav som möjligt och att utifrån dem använda de möjligheter som faktiskt finns i EU systemet just för att gå före och hävda en längre gående uppfattning och få förankring för den. EU samarbetet är fyllt av exempel på att länder agerar just på det sättet och också når framgång med det. Det behövs alltså en kombination av hög nivå när det gäller de gemensamma kraven, en möjlighet att gå före och, sist men inte minst, regler som på marknaden tillgodoser konsumenters olika krav på information och upplysning. Vi menar nämligen ganska ofta olika saker när vi som konsumenter talar om hög kvalitet. Allt kan inte vara fastlagt i gemensam lagstiftning. En del måste också lämnas till frivilliga märkningssystem.
Fru talman! När det gäller det sistnämnda, att man skall lämna till konsumenten att avgöra vad som är bra och vad som inte är bra, vill jag hävda att det ändå måste finnas vissa grundläggande regler, t.ex. för nyttjande av antibiotika, mediciner och annat och att vi inte skall ha mat som innehåller salmonella etc. Inge Carlsson sade tidigare att det rimliga vore och att den socialdemokratiska linjen är att bonden skall kunna leva på de priser som man kan ta ut för produkterna. Det är en ganska intressant upplysning, eftersom man enligt min bedömning inte kan göra det med de priser som är i dag. Det är därför som det finns ersättningar. Men samtidigt säger man från regeringens sida att ersättningarna skall bort. Då måste man också klart säga att priserna också måste stiga, vilket innebär ökade kostnader för konsumenterna. Det tycker jag att man också måste tala om i så fall, därför att annars går inte resonemanget ihop. När det gäller vår kritik mot att regeringen har gjort vissa saker säger Annika Åhnberg att man inte får vara passiv utan måste agera. Att regeringen agerar för att värna svenska djurskyddsregler och de regler som vi har när det gäller hantering av mat är naturligtvis alldeles riktigt. Vad vi är kritiska mot är att regeringen litet vidlyftigt och utan att precisera vad det handlar om går ut och talar om att nu skall vi avreglera, att det som EU gör inte räcker, utan vi skall avreglera. Då blir beskedet kanske ett annat än vad man egentligen avsåg.
Fru talman! Det sista är intressant. Jag måste då ställa frågan: Tycker Lennart Brunander att det som kommissionen gör räcker? Kommer det att leda till goda förutsättningar för europeisk jordbruks och livsmedelsproduktion och även för svensk livsmedelsproduktion som är en del i denna? Det skulle vara intressant att någon gång få höra inte bara kritik mot uppfattningen från oss som är för en reform, utan också få höra litet mer om hur de som inte vill ha en fortsatt reform tänker sig det hela. Hur ser de förmodade lysande framtidsutsikterna ut då? När det gäller hela den komplicerade frågan om vad bonden tjänar på sitt jordbruk tror jag att det leder tanken fel att tro att detta är en diskussion framför allt eller t.o.m. enbart om hur de olika stöd och ersättningsordningarna är utformade. Den tiden borde vara förbi när vi politiskt försöker reglera fram hur prissättningen skall ske på marknaden. Den tiden borde verkligen inledas när prissättningen på marknaden sker utifrån de kvaliteter som produceras så att hög kvalitet premieras mer än låg kvalitet. Det som jag tycker är ett problem med det europeiska jordbruket och den europeiska livsmedelsproduktionen i dag är att det som Lennart Brunander har talat om, det europeiska sättet, egentligen inte finns. Här produceras ibland livsmedel av hög kvalitet. Men det produceras också ett förfärande antal gånger livsmedel med låg kvalitet, och de värderas genom politiken och stödordningarna lika högt som livsmedel med den höga kvaliteten. Detta är någonting som vi måste ändra på, så att de bönder som producerar livsmedel med hög kvalitet får en rimlig ersättning på marknaden. Låt mig till sist säga att det när det gäller livsmedelssäkerhet finns grundläggande regler. Detta är inget oreglerat område, tvärtom. Självfallet skall vi ha en ambition. Det viktigaste är att konsumenterna skall kunna känna sig trygga och säkra med sina livsmedel.
Fru talman! Enligt min uppfattning är tidsperspektivet i Agenda 2000 tillräckligt långt för att det skall rymmas under dagens rubrik. I agendan talas det om en 6-8-årsperiod. Då uppstår frågan på vilket sätt de svenska positionerna skall förankras här i riksdagen. Ministern säger att en regering naturligtvis skall kunna agera. Det är väl riktigt att en regering både skall och kan göra det. Jag skulle vilja återge ett par rader ur den faktapromemoria som vår utrikesminister just i dag föredrar inför Allmänna rådet. Man säger att Sveriges position är att Sverige förespråkar genomgripande marknadsanpassade reformer i jordbrukspolitiken, att prisnivå och gränsskydd sänks, exportbidrag avskaffas samt att kvoter och andra produktionsbegränsningar slopas. Förslagen är inte tillräckligt långtgående. Det sägs vidare att Sverige anser att arealstödet skall vara lika oberoende av val av gröda. Vad gäller mjölksektorn bör priserna sänkas mer än vad som föreslås och en avveckling av mjölkkvoterna påbörjas redan år 2000. Det finns mycket i detta som säkert kan diskuteras och som inte är fel, men jag tycker att det är litet konstigt att regeringen ger sken av att vilja diskutera de här frågorna med den parlamentariska referensgruppen när man ändå så pass detaljrikt och konkret lägger fram de svenska positionerna i dag i det allmänna rådet. Det finns möjligen anledning att fråga: Delar Jordbruksdepartementet dessa relativt detaljerade positioner, och vad kommer de att innebära för svenskt jordbruk? Vad kommer t.ex. förslaget om lika arealstöd oberoende av val av gröda att innebära för oljeproduktionen? Vad kommer en avveckling av mjölkkvoterna år 2000 att innebära?
Fru talman! Jag är litet förvånad över den här diskussionen. Om vi nu skall öva oss i att citera, låt mig då citera ur den moderata reservationen nr 8 till betänkandet, där Moderata samlingspartiet uppenbarligen tycker att Sverige skall verka för en avreglerad och förenklad jordbrukspolitik. Litet längre fram i reservationen säger man: "Om avregleringar och liberaliseringar sker i ungefär samma takt i samtliga större producentområden finns enligt vår mening ingen större risk för att EU:s produktion drastiskt skulle minska." Men sanningen är ju den att den europeiska unionen är på efterkälken. Det finns ingen som helst förutsättning för att vi skall kunna göra vår avreglering i samma takt som andra eftersom vi ligger långt efter. Men om vi vill kunna hävda det europeiska jordbruket måste vi faktiskt skynda oss på för att komma ifatt andra länder. Den promemoria som Carl G Nilsson citerar ur och t.ex. vårt förslag om att avveckla mjölkkvotssystemet innehåller ju positioner som är förankrade i EU nämnden i Sveriges riksdag. Jag kan inte riktigt förstå resonemanget om att regeringen mot bakgrund av detta på något sätt skulle köra över eller gå förbi riksdagsarbetet. Vi följer alla de regler som finns, och vi gör det därför att det är viktigt att ha positionerna förankrade i Sveriges riksdag. Men när det gäller den referensgrupp som vi tillsätter finns det ju en oerhörd mängd konkretiseringar och detaljeringar av de här förslagen som gruppen har anledning att fördjupa diskussionen kring. Om Carl G Nilsson tror att man i referensgruppen skall börja om från början och utgå från att inga positioner finns, tror jag nog tyvärr att Carl G Nilsson har missuppfattat avsikten med denna grupp.
Fru talman! Vad jag menar är att det som vi nu diskuterar i kammaren i Sveriges riksdag är de positioner som vi skall inta i de fortsatta förhandlingarna. Det är därför litet olyckligt att det framförs så detaljerade positioner redan innan vi har fattat besluten. Jag har sagt det i EU-nämnden, och jag har sagt det här, att många av synpunkterna är bra. Men det finns också detaljer i positionerna som vi icke har analyserat effekterna av för svenskt jordbruk och som jag tror kommer att ge mycket dramatiska effekter. Detta borde vi först diskutera gemensamt, och det var det som jag trodde att vi skulle göra i denna referensgrupp. Sedan var det en fråga som kom upp allra sist, nämligen det här om konsumenterna och priserna på jordbruksprodukter. Jag tycker att det är väldigt bra om jordbruksministern ofta går ut och talar om vad effekterna av svenskt medlemskap har blivit vad gäller livsmedelspriserna. För det är precis så som det sades: De har sjunkit. Ofta har vi tyvärr problem att förklara sambanden mellan de stöd som betalas ut som går via skattsedeln och jordbrukspriserna. Här har alltså jordbruksministern en viktig uppgift - att pedagogiskt förklara sambandet mellan skatternas användande och livsmedelspriserna i Sverige.
Fru talman! Låt mig säga att jag tycker att den här diskussionen om vad som skall diskuteras i referensgruppen och om vad regeringen kan göra mot bakgrund av den vanliga förankringsprocessen är litet obegriplig för mig. Ibland får jag en känsla av att det här handlar om att den politiska oppositionens uppgift på något sätt alltid är att vara emot den sittande regeringen. Det här är det halmstrå som de drunknande griper efter när de inte riktigt kan, vill eller vågar säga vad det är i jordbrukspolitiken som de inte håller med om. Då ägnar man sig i stället åt den här formdiskussionen; att saker och ting görs i fel ordning. Det här kan vara intressant, för det kanske kan vara så att den enighet som vi upplever på det övergripande planet helt enkelt inte finns när vi kommer in på de konkreta diskussionerna. Då vore det betydligt mer givande, och det skulle föra diskussionen betydligt mer framåt, om man någon gång kunde få reda på vad det är som t.ex. Carl G Nilsson inte tycker om i jordbrukspolitiken. Vad är det som han har att invända mot i sak? Vad är det som regeringen inte får säga? Då skulle vi kanske kunna få en intressant diskussion. Men just detta att låtsas att man är för allting - man är för reformer, men man är också för bevarandet av den befintliga jordbrukspolitiken - det går liksom inte riktigt ihop.
Fru talman! Jag skall inte gnöla om referensgruppen. Tvärtom, jag kommer gärna när ministern kallar och jag har möjlighet att vara med. Jag tänkte också inledningsvis säga några positiva saker. Det var bra att ministern underströk att vi skall ha en fortsatt gemensam jordbrukspolitik. Det tror jag är centralt; att vi inte går in på några andra spår. Det var också bra att vi skall ha mer av gemensamma tag vad gäller miljöfrågorna och djurskyddet i EU arbetet. Där tycker jag också att regeringen har jobbat på ett bra sätt. Sedan var det ett par saker som jag ändå vill ta en diskussion om. Det var när ministern sade att alternativen till regeringens politik, en reform av CAP, egentligen inte är ett alternativ för de svenska lantbrukarna. Det kommer att bli en nedläggning oavsett vad som händer. På den punkten håller jag inte med. Det handlar faktiskt om det här med lika konkurrensvillkor. Ministern signalerade ju ändå att vi skall ha rimliga villkor i förhållande till omvärlden. Men det är ju det vi inte har i dag. Det är en orsak till att vi har de här nedläggningarna. Sedan har ju faktiskt regeringen i sin regionalpolitiska proposition sagt att lantbruks och skogsnäringen inte är en framtidsbransch. Man höjer socialavgifterna i stödområden. Det är klart att det är en annan signal jämfört med vad som annars sägs. Det är den typ av signaler som jag tror är till nackdel för jordbruket. Sedan har vi självklart det här med byråkratin och det här med båspallsmåttet. Det är sådant som ändå blir tunga bördor för lantbrukare att bära och som slår ut dem. Det är på de punkterna som vi borde förändra så att vi inte får den här utslagningen. Men så till min fråga: Jag hade ju en diskussion med Inge Carlsson. Det gällde det här med "rask takt", eller att skynda på. När vi har hört Carl G Nilssons uppräkning som gällde regeringens position måste jag ändå fråga: Är inte detta i rask takt ett borttagande av EG:s marknadsordningar? Eller hur ligger det till? Skall ni skynda på? Jag skulle vilja ha ett klarläggande på den punkten, för jag tycker inte att jag fick det i det tidigare replikskiftet.
Fru talman! Låt mig säga något om förslagen i Agenda 2000 och hur vi ser på takten i reformprocessen. Min bedömning efter de inledande diskussionerna är nog att det finns ett betydande motstånd mot en omfattande reform. Min bedömning är att de förslag som kommissionen lägger fram vad gäller förändringstakten över tiden innebär en ambitionsnivå som vi kan ställa oss bakom. Men - och här kommer tillägget - jag vill då gärna se detta som en fas 1 i ett reformarbete som måste få sin fortsättning. Det kan inte vara så att man tror att den europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik i och med de förändringsförslag som här föreslås har nått en optimal utformning. Om man tror det skulle jag vilja säga att det är en farlig uppfattning som kan få förödande konsekvenser för den framtida jordbruks och livsmedelsproduktionen. I många avseenden måste reformarbetet därefter fortsätta i en andra fas, där man ger ytterligare tyngd åt konsumentoch miljökrav, inbegripet t.ex. djurskyddskrav, och där man ytterligare sänker prisnivåer i syfte att möjliggöra för en export. Hur man sedan skall kompensera detta med olika typer av stödåtgärder blir ju beroende av i vilken takt man genomför de här sänkningarna. Det kan man omöjligt stå i Sveriges riksdag och ha en färdig uppfattning om redan nu. Sedan finns det vissa delar där vi menar att det bör finnas tydligare beslut redan nu. Det gäller t.ex. mjölkkvoterna. Det måste stå klart och tydligt att detta system skall avvecklas så att bönder vet vad de har att rikta in sig på i framtiden.
Fru talman! Min slutsats av den repliken, och tidigare Inge Carlssons, är att jag ändå hade ganska rätt i mitt anförande när jag talade om att detta är rask takt vad gäller avvecklandet av EG:s marknadsordningar. Det är på den punkten vi skiljer oss. Vi menar att vi inte kan driva en politik som innebär att vi med öppna ögon slår ut stora delar av svensk åkermark och många av dem som arbetar i primärproduktionen. Där skiljer vi oss åt. Sedan var det ett par andra saker som jag också skulle vilja säga. Det gäller bl.a. det här med konsumentperspektivet. Ministern undrar varför inte det har varit uppe. Det är mycket man skulle vilja hinna med, men min uppfattning är att konsumenterna faktiskt också efterfrågar svenska livsmedelsprodukter. Man efterfrågar att vi har ett öppet landskap i Sverige, och att vi har förutsättningar för fortsatt jordbruksproduktion i hela landet. Den delen av konsumentintresset tycker jag dock inte att regeringen alltför ofta väger in när man diskuterar detta. Konsumentintresset brukar för det mesta bara handla om prisbilden. Jag tror att frågan är litet mer komplex än så och att vi måste väga in de andra delarna också. Det är enligt vår uppfattning en orsak till att vi skall bedriva en jordbrukspolitik som innebär att vi har förutsättningar för jordbruksproduktion i hela landet. En annan del som vi inte heller hann med i dag är att diskutera just den här globala livsmedelssäkerheten. Jag försökte i mitt anförande ändå peka på att det kanske inte är så enkelt. Jag tyckte att ministern gjorde det litet för enkelt för sig när hon sade att bara vi sänker priserna inom EU-området kommer det att lyfta u-länderna. Problematiken är ju litet vidare än så. Jag tar gärna den diskussionen i annat sammanhang, när vi hinner med. Men jag vill framföra en undran till ministern: Finns det utrymme där för en nyans i diskussionen? Eller är det bara rakt på som ministerns säger - sänker vi i EU så kommer det att leda till förbättringar i tredje världen? Jag är inte lika tvärsäker.
Fru talman! Det är om vi fortsätter med den befintliga jordbrukspolitiken, eller inte förmår förändra den i tillräcklig omfattning, som vi med öppna ögon slår ut livsmedelsproduktionen här hemma och i resten i Europa. Vi måste ju ha klart för oss att så länge vi producerar ett överskott måste vi också finna möjligheter att avsätta detta överskott. Det måste göras inom ramen för det regelverk som länder har kommit överens om globalt. Det går alltså inte att göra det i brott mot de regler som den europeiska unionen har varit med om att fatta beslut om inom ramen för Kommissionen gör ju t.ex. analysen att en betydande del av arealen i Europa inte kommer att behövas om europeiskt jordbruk bara skall producera för hemmamarknaden i framtiden. Det blir vi hänvisade till om vi inte lyckas genomföra en reform. Det betyder alltså att man mycket aktivt skulle driva på utslagningen av europeiskt jordbruk. Det tycker inte jag är en bra idé. Europeiskt jordbruk och livsmedelsproduktion skall kunna hävda sig genom hög kvalitet på den internationella marknaden. Det finns, och kommer att finnas, en ökad efterfrågan på hög kvalitet. Jag tycker att det är viktigt att man tar till vara det konsumentintresse som finns av en regional fördelning, av miljöanpassning, av biologisk mångfald och av en hög grad av djurskydd. Det är precis därför som vi från regeringen mycket aktivt förespråkar att man även i framtiden skall ha ersättningar från samhället till jordbruket. Det är precis det som jordbrukspolitiken är till för.
Fru talman! Jag vill ställa samma frågor till jordbruksministern som jag ställde till Inge Carlsson. Vi kan se att lönsamheten i svenskt jordbruk minskar, framför allt på kött där priset till producenten sjunker. Därför kräver man att de svenska miljöavgifterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel och skatten på diesel skall tas bort. Jag skulle vilja höra om jordbruksministern delar min uppfattning att priset till producenten inte skall kompenseras genom att man tar bort miljöskatter utan att miljöskatter har ett värde i sig, nämligen att fungera som ekonomiska styrmedel. Jag vill också veta vad ministern har för syn på det som Skatteväxlingskommittén kom fram till, nämligen att Sverige i allt större utsträckning skall använda sig just av ekonomiska styrmedel, bl.a. för att komma till rätta med miljöproblem. Står regeringen fast vid den linjen? Sedan skulle jag också vilja höra om inte jordbruksministern liksom Miljöpartiet anser att de djurskyddskrav som eventuellt skall vara gemensamma inom EU ändå inte skall vara minimikrav. Faktum är ju att innan transportdirektivet kom, dvs. gemensamma regler när det gäller transporter, hade Sverige bestämmelser om att man inte fick transportera högdräktiga eller nyförlösta hondjur. Men det kravet finns inte med i direktivet. I och med att bestämmelserna är harmoniserade innebär det att dessa regler, såvitt jag har förstått av veterinären, numera finns endast som en frivillig överenskommelse. Vore det inte bättre att djurskyddskraven vore minimikrav, på samma sätt som vi brukar hävda att det skall vara minimikrav på miljöområdet?
Fru talman! Jag delar uppfattningen att det skall vara minimikrav. Man kan säga att djurskyddsområdet över huvud taget inte i någon större utsträckning är reglerat inom den europeiska unionen. Det pågår just nu arbete med ett direktiv för mer grundläggande basnivåer när det gäller regler, inte bara på de begränsade områden som hittills har reglerats utan mer generellt när det gäller djurhållning. Vi välkomnar ett sådant arbete. Annars är det framför allt slaktregler och transportregler som har tagits upp i gemensam ordning. Jag delar uppfattningen att det bör vara minimikrav och att det bör finnas möjligheter för länder att ha längre gående krav än dessa gemensamma nivåer. Jag menar att miljöskatter och miljöavgifter naturligtvis skall avgöras utifrån de effekter som de har när det gäller miljöanpassning. Därför måste vi regelbundet utvärdera om de leder till de goda miljöeffekter som vi har avsett och om de fyller sin funktion. Det måste vara den huvudsakliga bedömningen när det gäller miljöbefogade skatter och avgifter. Men å andra sidan går det naturligtvis inte att helt bortse från att det finns en konkurrens från verksamheter i andra länder. Den konkurrensen finns där alldeles oavsett om Sverige är medlem i den europeiska unionen eller inte. Det måste också finnas någon sorts total rimlighetsnivå, så att vi verkligen utnyttjar det handlingsutrymme som förvisso finns på den nationella nivån och utnyttjar det på ett optimalt sätt. Jag vill också säga något om köttkrisen. Oavsett om Sverige hade varit medlem i den europeiska unionen eller inte så hade BSE-krisen drabbat hela köttsektorn i form av drastiskt sänkta priser.
Fru talman! Jag vet inte riktigt hur jag skall tolka svaret. Skall jag tolka svaret som att ministern anser att det är riktigt att vi i Sverige skall kunna gå före genom att använda miljöskatter om vi anser att det kommer att gynna våra mål, nämligen att få en bättre miljö, även om det nu råkar vara fråga om jordbruket? Det skulle jag vilja veta. Eller anser ministern att vi skall harmonisera skatterna? I så fall finns det skatter också i andra länder som vi inte har i Sverige, och då måste vi veta om regeringen anser att vi skall införa t.ex. en skatt på jordbruksmark som finns i Danmark. Jag skulle också vilja höra litet grand om diskussionen om belgisk blå. Jag har ju ställt en fråga om det, och jag fick ett svar på den som inte var riktigt upplysande. Ministern säger nu att Sverige kommer att ha möjligheter att hävda sin ståndpunkt oavsett vad EG-domstolen kommer fram till. Det skulle vara mycket intressant att höra på vilket sätt som Sverige skulle kunna hävda sin ståndpunkt oavsett vad EG domstolen kommer fram till, och på vilket sätt den skulle få genomslag i verkligheten. Betyder det att det skulle bli ett stopp för import av t.ex. sperma? Jag tror inte alls att det kommer att finnas någon avel av renrasig belgisk blå i Sverige. Det är inte det som är intressant för köttproducenterna. Det intressanta för dem är att med hjälp av belgisk blå få en korsningprodukt som växer ännu bättre. När det gäller just detta med korsningskalvar vet vi att vi får något som brukar kallas för heterosiseffekten. Om man har två föräldrar som är ganska långt ifrån varandra genetiskt får man en hög effekt. Jag tror att det egentligen är på det sättet som man kommer att använda belgisk blå, nämligen genom import av sperma. På vilka sätt kan Sverige se till att detta inte sker, även om EG domstolens utslag blir att vi inte får ha särregler?
Fru talman! Låt mig när det gäller skatte och avgiftsfrågan säga att jag tyckte att jag uttryckte mig ganska enkelt, och jag vet inte om jag kan göra det så mycket enklare än så. Det är min bedömning att det finns ett utrymme för skillnader mellan länder när det gäller skatter och avgifter. Det faktum att vi lever i en gemensam värld och att den tekniska utvecklingen har gjort att vi kan frakta varor och tjänster mellan varandra på ett enkelt sätt har inte lett till att alla måste bete sig exakt likadant i alla olika processer. Det finns ett utrymme för skillnader. Allt när det gäller produktionsvillkor och konkurrensvillkor avgörs inte om skatter och avgifter är likadana. Däremot är det naturligtvis på det sättet att vi inte kan bortse från att det också finns konkurrensaspekter. Vi kan inte tro att vi ensamma kan sätta precis vilka nivåer eller utforma vilka skatter eller avgifter som helst utan att det får konsekvenser när det gäller att t.ex. produktion förskjuts från en plats till en annan. Det betyder inte att man inte kan ha skatter och avgifter. Men man måste väga in dessa faktorer i de beslut som man fattar. Det handlar helt enkelt om att inse att vi lever i en gemensam värld men att den gemensamma världen ger ett enskilt land goda möjligheter att agera utifrån de politiska beslut som man fattar i t.ex. de nationella parlamenten. När det gäller belgisk blå fick Gudrun Lindvall inget svar på sin fråga om vad vi skall göra om domstolen fattar ett negativt beslut. Det får hon inte nu heller, eftersom det inte finns någon anledning att innan domstolsbeslutet är fattat agera som om vi tog för givet att det skulle gå oss emot. Jag får utgå från att inte heller Gudrun Lindvall utgår från att vi har ett nederlag att se fram emot. Det gör jag för min del inte. Därför är jag inte beredd att nu offentligt diskutera vad som skulle bli konsekvensen av ett sådant utslag.

Fru talman! Den debatt som vi har haft i dag om Sveriges riktlinjer för jordbruks och livsmedelspolitiken är ju en av de viktigaste EU-frågorna som vi har att diskutera i denna kammare. EU:s jordbrukspolitik har ju inte förändrats särskilt mycket sedan den formulerades 1957. Trots att det har blivit fler medlemmar under den tiden har man för att göra anpassningar till de nya medlemmarna och de nya kraven egentligen bara sett till att skapa några nya regleringar. Det är väldigt sällan som något har tagits bort från EU:s mål och riktlinjer för jordbrukspolitiken. Resultatet av det har ju blivit, vilket många här i dag har påpekat, en snårig djungel av svåröverskådliga regler som jag menar har skadat jordbruket och livsmedelsnäringen. När nu EU står inför ytterligare expansion är det absolut nödvändigt att göra förändringar. Det finns möjlighet att göra förändringar i EU:s jordbrukspolitik. De brister som finns i EU:s jordbrukspolitik måste rättas till, målen måste ändras, och regelverket måste förenklas. Folkpartiet är för en gemensam jordbrukspolitik, men visionen - riktlinjer och målet för framtiden - måste vara att vi även på detta område skall ha en friare marknad. Lennart Brunander, självklart skall denna marknad vara tuktad med djurskydd, miljökrav och krav på bevarande av änglamarken. Det är jag inte ett dugg orolig för. Jag är helt övertygad om att om Sverige tar ledningen i detta arbete, kommer vi med starkt ledarskap i EU att kunna förändra jordbrukspolitiken i rätt riktning. Samarbetet i EU måste hela tiden förnyas för att motsvara tidens krav och människors vardag. Det handlar väldigt mycket om att ge legitimitet åt EU och EU:s arbete, där vi nu är en aktiv medlem. I den här debatten kan man börja undra om vi verkligen är medlem i EU men så är faktiskt fallet. För att reformarbetet skall kunna ta fart är det viktigt att bejaka samarbetet inom EU. Men en av de viktigaste uppgifterna som EU nu står inför är utvidgningen. De nya demokratierna skall bli medlemmar i den europeiska gemenskapen - Polen, Ungern, Tjeckien, Estland, Slovenien och Cypern. Det är viktigt att inför det arbetet förändra jordbrukspolitiken. Förutom konsumentaspekten, som är ett av huvudskälen, handlar det också om det långsiktigt hållbara jordbruket, såväl ekonomiskt som ekologiskt, och om att jordbrukspolitiken är en bra bas för att globalt driva livsmedelsfrågorna. Det är också viktigt att ändra reglerna så att de inte försvårar utvidgningen mot de nya demokratierna. Jag menar att de som är tveksamma i den här frågan, som ifrågasätter, som vill ha litet regleringar kvar och som inte vill gå hela vägen, är demokratins dödgrävare och att de hotar utvecklingen i de nya demokratierna i Östeuropa. Något sådant vill inte vi i Folkpartiet ställa upp på. Det är väsentligt att kvoter, regleringar och omständlig administration tas bort och att man underlättar för jordbruket inför en ny utvidgning. Det är viktigt att vi ger klara signaler, att de nya medlemmarna får klara riktlinjer så att man vet vad man skall anpassa det nya samhället till; detta för att undvika att man nu, när man håller på och reformerar och bygger upp demokratin och ekonomin, anpassar sin näring till det gamla systemet. Någon har uttryckt det i termer om att forcera detta. Jag skulle vilja säga att det är viktigt att slå fast vilka visioner och planer EU har för den gemensamma jordbrukspolitiken. En del har under tidens gång i debatten - i dag har Dan Ericsson litet grand berört det - varit inne på att man under en övergångsperiod, eller t.o.m. permanent, skulle ha förmånligare regler för Västeuropas relativt rika jordbrukare än för Östeuropas fattigare jordbrukare. Den lösningen kan Folkpartiet inte försvara - det är också att vara med och försvara den demokratiska utvecklingen i de nya demokratiska länderna. För att nå en ökad tydlighet och som ett led i strävan att återvinna medborgarnas förtroende måste dagens snåriga regelsystem och enorma byråkrati inom EU:s jordbrukspolitik undanröjas. EU:s egna siffror visar att den enorma byråkratin slukar 10 % av jordbruksbudgeten, vilket naturligtvis skapar en förståelig irritation och illegitimitet vad gäller hela systemet och hela EU:s jordbrukspolitik. Jordbrukspolitiskt finns det en passus om att en tillfredsställande inkomstnivå för bonden är ett viktigt motiv för den gemensamma politiken. Detta klarar inte EU av. Trots detta går 80 % av det som utbetalas, som jordbruksministern tidigare påpekade, till 20 % av bönderna. Detta är helt oacceptabelt. Bara detta är ett skäl till att reformera jordbrukspolitiken! Fru talman! Vi i Folkpartiet anser att en reform är absolut nödvändig. Det känns bra att jordbruksministern så klart har slagit fast att vi nu är på den vägen. Vi i Folkpartiet är beredda på att aktivt delta i arbetet med att reformera EU:s jordbrukspolitik.
Fru talman! Jag hade inte räknat med att jag skulle behöva begära replik men jag måste gå upp och säga att jag inte riktigt känner igen Eva Eriksson. Det hon nyss sade var väldigt annorlunda jämfört med en del budskap som vi tidigare hört - nu skulle minsann hela jordbruket säljas ut på en gång. Det är ungefärligen kontentan av hennes budskap men det är väl ändå inte riktigt Folkpartiets politik. Eva Eriksson hade också med ett vanställt citat av vad jag har sagt i debatten. Jag har sagt, och det finns en reservation i det sammanhanget, att jag tror att det är nödvändigt med övergångsregler nu när det östoch centraleuropeiska jordbruket skall slussas in i EU. Detta tror jag kommer att bli verklighet. Att, som Eva Eriksson gör, bygga upp en motsättning mellan EU:s jordbrukspolitik och möjligheten till en östutvidgning är faktiskt att skada EU-tanken. Om det skulle få fotfäste i debatten ute på kontinenten att vi skall föra en politik som innebär att stora delar av jordbruket skall läggas ned, skall inte Eva Eriksson tro att det blir ett stöd för östutvidgningen. Det centrala med EU är ju att vi får en utvidgning österut för att därmed befästa demokratierna och få en ökad samhörighet i hela Europa. På det sättet minskas riskerna för konfrontation och krig. Men att undergräva den inställningen tycker jag är ett litet hot. Jag vill inte gå så långt att jag talar om demokratins dödgrävare, som Eva Eriksson gjorde. Man skall nog vara litet försiktig när denna fråga hanteras; detta för att inte underblåsa stämningar som vi inte vill ha i den här debatten.
Fru talman! Dan Ericsson har för vana att missförstå mig. Jag har aldrig någonsin i någon debatt sagt att man skall sälja ut jordbruket. Det säger jag inte nu heller. Vad jag har sagt är att det är nödvändigt att reformera jordbruket inom EU så att jordbruket blir lönsamt. EU:s jordbrukspolitik klarar inte det i dag. Dan Ericsson har flera gånger påtalat problemen med Dan Ericsson talar om övergångsregler. Vad är det för övergångsregler? Skall vi ha A och B-lag bland EU-länderna? Är det vad Dan Ericsson vill ha? Jag tror inte som Dan Ericsson, nämligen att om detta med att jag tycker att de nya demokratierna fullt ut skall delta i EU:s jordbrukspolitik skulle få fotfäste ute på kontinenten, på något sätt skulle hindra de nya demokratierna att bli medlemmar i EU. Om de däremot inte får den möjligheten kommer de att ha stora ekonomiska problem. Jag menar att det kommer att hota den demokratiska utvecklingen i de nya demokratiska länderna. Det är vad jag har sagt, och det står jag fast vid.
Fru talman! Jag brukar väl inte så ofta begära replik på Eva Eriksson, för vi brukar i stora stycken vara överens. Det rör sig nog inte om något missförstånd från min sida. Eva Eriksson sade faktiskt att vi skall avskaffa marknadsordningarna. Det skulle vara ett sätt att hjälpa de öst och centraleuropeiska länderna in i EU. Men om det inte finns någon jordbrukspolitik att ansluta sig till förstår jag inte riktigt logiken i sammanhanget. I nästa steg säger ju Eva Eriksson att man fullt ut skall ta del av EU:s jordbrukspolitik. Det hela hänger inte riktigt ihop. Jag hoppas att det var ett något överilat inlägg. Det är ju så, och det vet vi från den debatt som varit, att EU:s jordbrukspolitik används som ett skäl till att just säga nej till utvidgningen österut. Det går inte, menar man. Man bygger upp en mängd problem och svårigheter, och detta är ett väldigt stort hinder för östutvidgningen. Risken finns att detta får fotfäste hos opinionen ute på kontinenten. Om man i stora jordbrukarländer som t.ex. Tyskland och Frankrike uppfattar att vi inte längre kommer att ha någon gemensam jordbrukspolitik just på grund av östutvidgningen, blir det ett hot mot utvidgningssträvandena och mot ett säkrande av demokratierna i Europa.
Fru talman! Återigen vänder Dan Ericsson på argumenten. Jag har inte sagt att det omedelbart skall avregleras vad gäller jordbrukspolitiken. Jag har i stället sagt att Folkpartiet är för en gemensam jordbrukspolitik men att visionen och riktlinjerna ändå måste vara att vi skall gå mot en friare marknad, som är tuktad med de stöd och annat som behövs för att vi skall ha en bra jordbrukspolitik. Även om man ute på kontinenten säger att avregleringar och förändringar av jordbrukspolitiken är ett hot mot Östeuropas demokratisering och utveckling behöver väl inte vi i Sveriges riksdag i vår jordbrukspolitiska debatt om riktlinjerna anamma det. Naturligtvis skall vi ha den inriktning som vi tror på. Vi skall driva en kraftfull jordbrukspolitik och visa på att det finns en annan väg att gå. När Dan Ericsson tidigare citerade ur en tidning glömde han en viktig del. Sist i den artikel som han citerade står det: Andra stödformer måste definitivt bort på sikt. De snedvrider produktionen genom att stimulera en destruktiv bidragsoptimering. Bonden odlar grödor i första hand för att det ger bidrag och inte för att det efterfrågas av marknaden. Det är att hota de nya demokratierna, de nya länderna, som också har en viktig jordbruksproduktion att bygga sin framtid på. Det stärker inte konsumenten eller miljön i framtiden.

Fru talman! Vi skall nu behandla ett betänkande som är resultatet av en regeringsproposition som handlar om ett krav från EU. Kravet denna gång handlar om att vi skall öppna de svenska fiskevattnen även för utländska medborgare, dvs. de medborgare som finns i EU, och att de skall ha lika rättigheter som svenska medborgare att fiska i de här vattnen. Det innebär att vi måste ändra tre paragrafer i den svenska fiskelagen. Från Miljöpartiets sida har vi skrivit en motion med anledning av den här propositionen som tyvärr har resulterat i reservationer till betänkandet. Vi går emot den här förändringen. Tittar vi på fiskresurserna kan vi se att de i dag på många ställen är på väg att utarmas. Därför har man i många fall infört kvoter för hur mycket som får fiskas. Vi kan se att fisket är stört i många internationella hav. Det finns också en stor konkurrens mellan nationer som vill fiska. Eftersom det här redan till viss del redan finns i de svenska vattnen anser vi att det är oerhört angeläget att se till att svenska fiskare har tillgång till det fiske som Sverige har, oavsett om det gäller arter med kvoter eller andra arter. Vi anser också att fisket är en mycket viktig regionalpolitisk fråga. Mycket av det kustnära fiske som bedrivs ger möjlighet för människor att bo kvar på små orter efter kusten, och det är därför oerhört viktigt att bevara. Vi kan också se att det kustnära fisket ofta bedrivs på ett annat sätt än det storskaliga fisket, med "effektivare" redskap, som tyvärr också tar arter som inte alls bör tas och som ofta är mycket okänsliga och skrapar botten ren från allt. I FN:s havsrättskonvention av år 1982 slås fast att folkrättsligt har varje nation möjlighet att se till att varje lands medborgare har rätt till landets fiskevatten. Det är mycket märkligt att dessa krav nu kommer från EU. Det går emot FN-konventionen. Vi menar att Sverige borde hävda FN:s havsrättskonvention och säga till EU att vi vill ha kvar fisket för de svenska medborgarna. Fisket bör i det här fallet jämställas med jordbruket - där skulle vi ju inte drömma om att den svenska mjölkkvoten används av några andra än de som bedriver verksamhet i Sverige. Det är alltså skälet för oss att gå emot förslaget från regeringen. Vi yrkar i första hand avslag på ändringen i 13 och 30 §§ i fiskelagen. Detta utvecklas i reservation 1, som jag yrkar bifall till. Om man nu skall göra den här förändringen anser vi att det är angeläget att se till att de fiskare som då kommer att fiska på svenska fiskevatten har så stark anknytning till Sverige som möjligt. Här har den svenska regeringen inte utnyttjat de möjligheter som finns. Det står klart uttryckt i propositionen att det skulle vara möjligt att knyta kraven på vilka som får fiska till att de som fiskar skall varaktigt bidra till landets socialförsäkringssystem. Om man nu vill göra denna förändring i 30 §, vilket vi inte vill, bör man lägga till "och besättningen varaktigt bidrar till landets socialförsäkringssystem". Det skulle i alla fall ge dem som bor i Sverige möjligheten att i första hand ha tillgång till detta fiske. Jag är mycket förvånad dels över att jag under utskottsbehandlingen inte har fått majoritet för denna självklara förändring av regeringens förslag, dels över att det har varit omöjligt att få ett svar från regeringens företrädare i utskottet varför man inte vill göra detta tillägg, när det uppenbarligen är tillåtet inom de ramar som EU sätter. Om reservation 1 inte går igenom yrkar jag bifall till reservation 2. Vi menar att detta förslag är mycket olyckligt. Det kan leda dels till att det kustnära fisket slås ut, dels till att de fiskare som finns i Sverige i dag och fiskar på de kvoter som Sverige har inte har möjlighet att bedriva sin näring i framtiden. I det här fallet finns det alltså internationella konventioner som innebär att Sverige skulle kunna hävda att vi inte vill inordna oss under EU:s krav. Det skulle också vara mycket intressant att se vad som händer om Sverige hävdar en egen linje och det överklagas i EG-domstolen, att se hur EU tolkar FN:s havsrättskonvention, som klart säger att det är en del av folkrätten att hävda fisket för det egna landets medborgare. Detta stämmer också mycket illa med det som jasidan sade inför EU-folkomröstningen om att EU var ett samarbetsprojekt mellan fria stater. Om EU är ett samarbetsprojekt mellan fria stater är det fullkomligt självklart att FN:s havsrättskonvention gäller och därmed ger oss möjlighet att säga nej till att öppna fisket i Sverige även för utländska medborgare. Jag hoppas få klarlagt varför regeringen inte vill knyta fisket närmare till de svenska fiskarna, när man i alla fall skulle kunna göra det genom att kräva att "besättningen varaktigt bidrar till landets socialförsäkringssystem". Det känns tyvärr som att den svenska regeringen säljer ut det svenska fisket på EU:s altare, vilket jag anser vara totalt olämpligt. Från Miljöpartiets sida yrkar vi alltså i första hand avslag på förslaget.

Fru talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 24 tas upp ändringar i fiskelagen. Det är tre förändringar. Det är för det första att satellitbaserade kontrollsystem skall införas, för det andra att det bosättningskrav som vi i dag har för att få yrkesfiskelicens skall upphöra och för det tredje att utländska myndigheters inspektörer får möjlighet att vid allvarliga överträdelser mot avtalet föra ett svenskt fiskefartyg till hamn. Det är de tre förändringar som vi skall diskutera. Det borde ha varit en större enighet om detta, därför att det är självklara saker som vi måste införa. När det gäller det satellitbaserade kontrollsystemet var vi i och för sig emot detta när det togs i EU. Men majoriteten har beslutat att det skall införas, och vi måste rätta oss efter detta. Oavsett vad vi tycker om systemet måste vi genomföra det. Anledningen till att vi var emot det i EU var att vi ansåg att systemet var av sådan beskaffenhet att det kostar mer än vad vi får ut av det. Man kan följa ett fartyg och se var det befinner sig men kan inte se om det bedriver s.k. olagligt fiske. Man kan inte se om fartyget fiskar, men man kan se hur det förflyttar sig. Detta rör fartyg över 24 meter som fiskar på det s.k. fria havet och också fartyg som fångar fisk för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. Man har räknat med att totalt mellan 30 och 50 fartyg i Sverige kommer att beröras av systemet. Driftskostnaderna är beräknade till 20 000-25 000 kr per fartyg. Här har vi fått en diskussion och en oro från näringen och också från oppositionen om vem som skall stå för kostnaderna. Regeringen har i förra veckan beslutat att tilldela ytterligare 4,65 miljoner till Fiskeriverket att användas till detta ändamål. Man säger också att näringen inte skall drabbas, och det är rätt viktigt. Vi har i dag ett bosättningskrav för att man skall kunna få en yrkesfiskeslicens. Grundprincipen för den gemensamma fiskeripolitiken är att alla medlemsländers fiskefartyg har lika tillträde till fiskevattnen och fiskeresurserna. EG-fördragets bestämmelse om bl.a. den fria etableringsrätten och domstolens uttalande innebär att bosättningskravet inte kan finnas kvar i I stället kan man ersätta det kravet med andra krav för att fisket skall kunna bedrivas och ha anknytning till svensk fiskerinäring. Det skall vara en sådan reell anknytning som domstolen har angivit. I de föreskrifter som skall utarbetas till lagsbestämmelserna kan t.ex. - jag säger t.ex. - tas upp att 50 % av fångstvärdet landas i Sverige, att hälften av fiskefärderna utgår från svensk hamn och att hälften av besättningen skall vara bosatt i Sverige. Det finns också möjlighet till andra åberopanden i detta. Gudrun Lindvall sade när hon var uppe i talarstolen att hon väntar sig ett svar när det gäller hennes krav att fiskarna skulle bidra till socialförsäkringen. Det är väl riktigt att vi inte svarade i utskottet. För att kunna bedriva ett fiske i Sverige är det inte bara yrkesfiskelicens som fordras, utan man skall också ha ett fartygstillstånd. För att få ett fartygstillstånd i Sverige måste fartyget registreras i Stockholms tingsrätt. Det gäller alla båtar över 5 meter. Det innebär att för att få ett tillstånd skall de båtarna vara registrerade i Sverige, och då fiskar man under svensk flagg. Fiskar man under svensk flagg åtar man sig också att följa de bestämmelser och lagar som finns i Sverige. Därmed tycker jag att det är onödigt att åberopa just socialförsäkringen. Det blir en automatik i detta. Fru talman! Den andra delen gäller att föra svenska båtar till hamn vid överträdelser. Jag tycker inte att det är så mycket att orda om. Där är vi också helt överens. Jag yrkar med andra ord bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Fru talman! Jag vill börja med att säga att Miljöpartiet naturligtvis står bakom också reservation 4, men jag kommer för tids vinnande inte att yrka bifall till den. Det resonemang som Kaj Larsson för är mycket intressant. Såvitt jag förstår är syftet med förändringen att det skall bli möjligt för andra länders medborgare att fiska i Sverige. Det kan vi vara överens om. EG-domstolen har prövat den här typen av fall och kommit fram till vissa krav som man kan ställa för att detta skall vara möjligt. Jag ställer mig mycket tveksam till att man skulle kunna nationellt hävda ett sådant krav som innebär att fartyget måste registreras i Sverige och att det skulle accepteras i EG-domstolen när många av de andra liknande krav som finns inte accepteras. Varför har vi i så fall inte skrivit in det i lagen? Däremot har EG-domstolen själv sagt att ett av de krav man kan ställa är just kopplingen till ett lands socialförsäkringssystem. Men det står också mycket klart och tydligt att man inte får har krav på viss nationalitet eller bosättning i landet som förutsättning för registreringen av ett fartyg. Jag undrar om inte det Kaj Larsson säger strider mot dessa bestämmelser om det man inte får göra. Det får inte finnas krav på viss nationalitet eller bosättning för att registrera fartyg. Menar Kaj Larsson att detta innebär att en fiskare från Tyskland måste registrera sitt fartyg också i Sverige? Om man kräver registrering av fartyget bara i Sverige gör man någonting som verkar tvärtemot vad EG-domstolen säger. Jag menar att det för att vi på något sätt skall kunna bibehålla fisket för de svenska fiskarna hade varit bra att skriva in att fiskarna skall bidra till socialförsäkringssystemet. Jag skulle vilja få ytterligare kommentarer till det. Det Kaj Larsson säger gör mig ännu mer förvånad och förvirrad. Jag undrar om det är krav som verkligen skulle vara möjligt att ställa.
Fru talman! Vi har i dag den bestämmelsen att det för att man skall kunna bedriva ett yrkesfiske i saltvatten - det gäller alltså saltvatten - fordras att fartyget är registrerat. Annars får man inget fartygstillstånd. Registreringen sker i Stockholms tingsrätt. Vi kan ta det exempel som Gudrun Lindvall nämnde om en tysk yrkesfiskare som kommer hit och vill bedriva fiske på svenska vatten. Då fordras det först och främst att han skall ha ett fartygstillstånd. Då måste han registrera fartyget i Stockholms tingsrätt. Detta har EU inte opponerat sig mot. Denna bestämmelse har vi haft och tänker fortsätta att ha.
Fru talman! I så fall är det här ett spel för gallerierna, Kaj Larsson. Har vi så stränga krav för att man skall få yrkesfiskelicens att man egentligen inte kan få det om man inte bara har sitt fartyg registrerat i Sverige borde socialdemokraterna ha kunnat underlåta att föreslå dessa förändringar i 13 § och 30 §. De förändringarna har ju till syfte att öppna fisket i den svenska ekonomiska zonen även för utländska medborgare. Det är precis det som EU har som syfte med direktivet. Detta är någonting som jag känner att vi får återkomma till i frågor och interpellationer. Det tycks vara en viss förvirring. Det hade kanske varit bra om Kaj Larsson i utskottet gått in i en diskussion så att vi kunnat diskutera igenom detta ordentligt. Det som sägs i propositionen och det som Kaj Larsson säger stämmer inte med varandra. Jag vet inte vem som har rätt; om propositionens text har rätt eller om Kaj Larsson har rätt. Uppenbarligen finns det här mycket som behöver diskuteras. Jag avser att återkomma i frågan. Jag yrkar ändå bifall till reservationerna 1 och 2. Det känns som att propositionen inte är genomtänkt, genomarbetad, och inte heller Kaj Larssons repliksvar.
Fru talman! Det är två saker som vi diskuterar, Gudrun Lindvall. Det gäller för det första yrkesfiskelicens. Där har vi i dag kravet på bosättning i Sverige. Det har EU sagt att man inte får ha, och därför måste vi ändra detta. Vi stryker bosättningskravet. I stället skall man i föreskrifterna kunna införa andra kriterier för att kunna få yrkesfiskelicens. Den andra saken gäller fartygstillstånd. Det behandlar vi inte alls i dag. Den bestämmelsen har vi i Sverige. Det är ingen som har opponerat sig mot detta. För att kunna bedriva ett yrkesfiske i svenska vatten fordras det att man har ett svenskregistrerat fartyg. I annat fall får man inte ett fartygstillstånd.

Fru talman! När EU-kommissionen lade fram förslaget om ett satellitövervakningssystem för yrkesfiskefartyg var vi från moderat håll mycket kritiska och hävdade att Sverige borde motsätta sig ett sådant förslag. Så skedde också, och det var bra. Men vi har ändå fått detta system genomfört. Jag vill nu här uttrycka min tillfredsställelse över att de motioner som har väckts i ärendet har blivit till fullo bifallna så till vida att de kostnader detta system innebär icke kommer att drabba näringen. Det tycker vi är bra. Vi är alltså belåtna med att ha fått ett bifall. Vad som möjligen bör sägas i sammanhanget är att det finns all anledning att följa detta system och hur det kommer att fungera i fortsättningen. Det är precis som Kaj Larsson sade från talarstolen. Systemet kan endast registrera vilken position de olika fartygen har och inte någonting om hur fisket bedrivs. Vi hävdade då, och Sverige har hävdat tidigare, att ett effektivt båtburet och hamnbaserat övervakningssystem är mest effektivt. Därför måste vi hela tiden följa upp hur systemet fungerar.

Fru talman! Förenta nationerna är den viktigaste världsomspännande organisationen. Det har därför alltid känts naturligt för oss svenskar att vara engagerade i FN:s arbete. Sverige kom med som medlem i FN i en andra omgång. FN bildades efter andra världskriget av de länder som bekämpade nazismen och centralmakterna. Att vi svenskar har varit engagerade betyder inte att vi har sympatiserat med allt som har skett i FN. Ibland har vi ställt oss frågande. Det kalla kriget fördes också i FN, på ett sätt som ofta blockerade hela organisationen. Jag läste för ett tag sedan ett referat från en debatt mellan Sovjetunionen och FN:s ledning. Den fördes för länge sedan - jag tror att det var 1960. Sovjet företräddes av Nikita Chrustjov, och FN av dåvarande generalsekreteraren svensken Dag Hammarskjöld. Vi har ingen nytta av ett FN som leds av en sådan generalsekreterare som Hammarskjöld, dundrade Chrustjov. Men Hammarskjöld svarade att han förstod det, eftersom FN i första hand var till för de många små nationerna - inte för stormakterna. Jag tror att vi i dag inser nödvändigheten av att också stora nationer engagerar sig i FN:s arbete. Tidigare blockerades ofta arbetet av ständiga veton - främst från Sovjetunionen. Så är det inte längre, och det är bra. Utan USA:s medverkan kan FN i dag inte vara särskilt starkt när det gäller större ingripanden för fred och säkerhet. Fru talman! Vi moderater har i vår motion U27 pekat på fyra huvudpunkter för FN som vi ser som mycket väsentliga. För det första: Säkerhetsrådets arbete med att upprätthålla internationell fred och säkerhet. För detta behövs en ledningsförmåga som klarar av att fatta snabba beslut och inte minst genomföra dem. För det andra: Den internationella rätten är grundläggande. De mänskliga rättigheterna måste efterlevas. Vi stöder tanken på en permanent internationell domstol för brottmål. När jag ett antal gånger nu har lyssnat till Hans Corell i FN har jag mer och mer förstått betydelsen av att FN verkligen arbetar för folkrätten - för alla folk i alla länder. För det tredje: Hela FN-organisationen måste ses över för att trimmas i effektivitet. Det gäller både ute på fältet och i New York. Detta är också en huvudpunkt i det pågående reformarbetet. För det fjärde: FN har en viktig uppgift i att främja den snabba tillväxt som är nödvändig för att inom rimlig tid utrota fattigdomen i u-länderna. Vi moderater har också i andra sammanhang hävdat betydelsen av att snabbt utrota fattigdomen. Det skall vara ett övergripande mål i svensk biståndspolitik. Ett snabbt utrotande av fattigdomen kräver en snabb tillväxt. Våra fyra punkter står inte i strid med FN:s stadga. De är dessutom i linje med det reformarbete som pågår under generalsekreterare Koffi Annans ledning. Där föreslås att FN skall fokusera verksamheten kring fyra kärnområden, nämligen fred och säkerhet, humanitära frågor, ekonomiska och sociala frågor samt utvecklingsarbete. Utskottsmajoriteten delar inte Moderaternas uppfattning att FN skall arbeta för en snabb tillväxt för att inom rimlig tid utrota fattigdomen i u-länderna. Vi har därför reserverat oss. Jag yrkar bifall till reservation nr 1 angående FN:s övergripande uppgifter. Sverige är ett av de länder som fullgöra sina skyldigheter mot FN. Sverige betalar sina årliga avgifter, och gör det i tid. När FN ber oss i Sverige delta i olika operationer ställer vi som regel upp. Det finns en lång tradition i vårt land av att göra det som krävs av oss, och gärna litet till. I utskottets betänkande sägs att Sverige och andra nordiska länder svarar för en oproportionerligt stor andel av de frivilliga bidragen till FN:s utvecklingsarbete. Utskottet skriver också att skevheten förstärks av att Sverige har en låg andel av FN:s upphandling, och att rekryteringen av svenskar till FN i många fall är otillräcklig. Jag påtalade just det förhållandet i en motion till förra riksmötet. Den fick en positiv skrivning i utskottet. Detta blev också riksdagens beslut. Jag tror att det nu är dags att gå från ord till handling, och i varje fall ge svenska medborgare och företag möjlighet att inom FN-systemet ha samma chanser som företag och individer från andra medlemsländer. Fru talman! Vi moderater tror inte på att FN skall införa något slags beskattningsrätt. Det är de enskilda länderna som har den rätten. FN skall också i framtiden finansieras genom avgifter från medlemsländerna. Det gäller att se till att länderna fullgör sina skyldigheter och betalar avgifterna och att de också gör det i tid. Vi anser att majoritetens skrivning om att förutsättningslöst utreda transaktionsskatter och avgifter på internationella flygbiljetter är helt fel. Sådana skatter och avgifter skulle drabba de fattiga länderna särskilt hårt. Det kan rimligtvis inte ligga i FN:s intresse. Det är därför vi moderater i betänkandet yrkar avslag på den motion, U29 yrkande 1, där detta föreslås. Vi har följt upp detta med en reservation, men jag nöjer mig här och nu med att än en gång yrka bifall till vår reservation nr 1.

Fru talman! Regeringens skrivelse om Sverige i FN ger riksdagen en möjlighet att debattera förutsättningarna för FN-arbetet. Sedan Sverige blev medlem av säkerhetsrådet för snart ett och ett halvt år sedan har utrikesutskottet regelbundna föredragningar från UD om det vardagliga arbetet i säkerhetsrådet. Detta är en information som jag tycker är mycket värdefull för att kunna diskutera och fråga hur det vardagliga arbetet påverkas och av vad. Men skrivelsen som vi nu behandlar ger oss ju också möjlighet att debattera i kammaren. Från Centerpartiets sida har vi under en lång följd av år motionerat om att FN bör inrätta ett exekutivorgan för miljöfrågor, och sedan konferensen i Rio 1992 även ett FN-råd om hållbar utveckling. Anledningen är att miljöfrågorna är gränsöverskridande. De ingår sedan länge i de överhängande hoten mot överlevnaden på jorden. Kampen om naturresurserna är också på många håll i världen ett reellt konflikthot. Trots att insikten finns om miljöproblemens allt större roll i den globala överlevnadsstrategin har arbetet med att sätta kraft bakom orden ännu inte slutförts. Jag vill ändå vara optimist i dag. Jag ser fram emot att det när FN i höst presenterar sin omorganisation kommer att finnas med ett förslag med innebörden att någon form av organ inrättas som får makt att handla i miljöfrågor och i arbetet för hållbar utveckling. Fru talman! Jag är så optimistisk att jag inte har reserverat mig på den här punkten. Det har ju annars varit en regel för Centerpartiet, eftersom detta inte har fått gehör i utskottets majoritet tidigare. Hösten får som sagt avgöra om jag får lov att vara optimist i dag. I skrivelsen beskriver regeringen framgångar som FN har haft under de senaste åren, men den tar också på ett mycket ärligt sätt upp de motgångar och svårigheter som också FN möter i olika situationer runt om i världen. Svårigheten att agera i t.ex. Algeriet tas upp. I Algeriet sker, som vi alla känner till, återkommande mord och övergrepp på civila. Hela familjer mördas. Barn, unga och gamla - inga skonas. Det är klart att rapporter som dessa från Algeriet och andra ställen runt om i världen där sådant sker väcker en vrede bland världssamfundets medborgare. Varför kan ingen stoppa detta? Vad gör FN? Men jag tycker att det återigen måste upprepas att FN inte blir starkare än vad medlemsländerna tillåter FN att vara. Det gäller både möjligheter att agera och ekonomiska förutsättningar att kunna agera. Sverige bidrar på många sätt för att göra FN starkt. Sverige deltar i uppbyggnaden av en snabbinsatsstyrka, den s.k. SHIRBRIG, som skall kunna delta i fredsbevarande arbete. I utskottets betänkande redovisas att regeringen har gett Försvarsmakten i uppdrag att se hur den svenska enhet som nu byggs upp för uppdraget att kunna ingå i den här snabbinsatsstyrkan skall kunna utökas om det skulle uppstå behov. Därmed har också Centerpartiet fått svar på ett yrkande i motionen i samband med denna skrivelse. I skrivelsen och betänkandet finns också omnämnt det svenska initiativet att kunna använda civilpoliser i framtida fredsfrämjande operationer. Det är ett initiativ som vi i Centerpartiet välkomnar. Svenska poliser kan komma att spela precis samma roll och få samma internationella uppskattning som de svenska FN soldater som har deltagit i fredsfrämjande operationer under snart 30 år har fått. Det står också i skrivelsen hur många som har varit tjänst. Därför är det mycket roligt och välkommet att svenska civilpoliser kan delta i detta arbete. Fru talman! Centerpartiet har i olika motioner i samband med den här skrivelsen och under den allmänna motionstiden fört fram vikten av att få ungdomsrepresentanter i den svenska delegationen till FN:s generalförsamling. Detta krav har inte fått gehör i utskottet. Jag tror att det är mycket oklokt av utskottets majoritet, fru talman. Förutsättningarna för att FN skall stå starkt i framtiden är att ungdomar tidigt kommer i kontakt med FN:s vardagsarbete samt att de får delta och se hur FN:s generalförsamling jobbar. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 8.

Fru talman! Regeringen har visat stor aktivitet den här våren. Det är bra. Det har den även gjort på det utrikespolitiska området där många skrivelser och propositioner har presenterats. Jag såg att vi vid något tillfälle hade inte mindre än tolv betänkanden att bolla med i utrikesutskottet. Det har bl.a. varit den skrivelse som vi diskuterar i dag. Det är vidare Östeuropa, som vi kommer till, Afrikaskrivelsen, demokrati och MR i utvecklingssamarbetet, MR i utrikespolitiken, det nordiska samarbetet, exportkontroll, EU osv. Pressen på utskottet har varit ganska hård. Risken är att det blir någon sorts demokratiskt underskott i hela processen när så mycket material skall processas på så kort tid. I det sammanhanget vill jag gärna inleda med att tacka utrikesutskottets kansli som har gjort ett fantastiskt arbete och fortfarande har en hel del kvar att göra i det här massiva arbetet. Varför gör inte FN något åt Sudan, Rwanda, Burundi, Algeriet, aidsproblematiken, vattenfrågorna och miljön? Det är frågor som jag ofta möter när jag är ute på olika möten. Varför gör inte FN något? Varför går inte FN in och ställer till rätta? Svaret är väl bl.a. att FN gör väldigt mycket. FN uträttar mycket redan i dag. Ett heroiskt och uppoffrande arbete görs av många FN-arbetare ute i världen. Det är osjälviskt och sker under mycket tuffa förhållanden. Men å andra sidan är FN inte starkare än sin svagaste länk. Och FN har tyvärr många svaga länkar i sin sammanhållande kedja. Risken är stor att kedjan brister. En sådan svag länk är bl.a. FN:s ekonomi. Om alla medlemsländer betalade in sina årsavgifter till FN, sin egen förening, skulle mycket av dagens svåra ekonomiska situation för FN klaras av. Men när bara ett trettiotal av medlemsländerna uppfyller sina förpliktelser är det klart att det blir näst intill omöjligt att uträtta det som man är satt att genomföra. Det mandat som FN har blir under sådana omständigheter omöjligt på grund av pengabrist. Därför blir också förväntningarna på FN ibland orealistiska. När katastrofsituationer och outhärdligt grymma bilder i form av svältande barn eller våldsamma krigsscener växer fram på våra TV-skärmar - i dagarna kan vi se bilder från Sudan t.ex. - är det många som förtvivlat frågar: Var är FN? Men många har nog inte riktigt klart för sig vilka svåra omständigheter FN arbetar under. Därför är det viktigt med en bred information om vad FN är och vad FN uträttar under små omständigheter, för att förväntningarna skall vara realistiska. När man läser regeringens skrivelse och de motioner som har lämnats in med anledning av den, finner man att samstämmigheten är stor i Sverige när det gäller FN. När Sverige en gång i tiden, precis som Lars Hjertén var inne på, anslöts sig till FN gjorde man det inte i första omgången. Sverige tvekade på grund av neutraliteten och andra sådana politiska inställningar. Men så småningom valde vi att gå in, vilket Schweiz med samma argumentation inte gjorde. Folkpartiets motion till den här skrivelsen börjar med orden: Sveriges aktiva medlemskap i FN utgör ryggraden för svensk utrikespolitik. Regeringen avslutar sin FN-skrivelse bl.a. med orden: Redogörelsen visar att engagemanget i FN är och förblir en grundpelare i Sveriges utrikespolitik. Det visar samsynen. Formuleringar av den typen återfinns i andra partiers motioner också. Det är glädjande att vi har den samsynen i Sverige. Det känns bra. Jag berörde litet FN:s ekonomi. Problemet där är ju USA som är det land som skall betala den största avgiften till FN. 25 % av FN:s budget kommer från USA. Men USA släpar efter med en skuld på 10 miljarder svenska kronor. Det är kombinerat med att man fördröjer inbetalningar från många andra länder. Då blir situationen svår för FN. Någon förbättring är tydligen inte att vänta som det ser ut i dag. Det finns vissa signaler från USA om att man skall betala, men man ställer också ganska hårda krav. Vi vet inte vad som kommer att hända i kongressen. USA säger sig göra detta för att åstadkomma en effektivisering av FN. Visst är det riktigt att det finns organisatoriska brister och alltför stor ineffektivitet i FN-byråkratin. Det måste åtgärdas. Från svensk sida har detta påpekats i olika sammanhang, och Ingvar Carlssons kommission för globalt samarbete, Vårt globala grannskap, ger exempel på vad som måste göras. Men detta kan inte åstadkommas genom nedskärningar. I stället bör man i dialog med USA - och det försöker man - åstadkomma effektiviseringar med förbättrad ekonomi. Det är dock inte bara USA som sviker. Även traditionellt FN-vänliga länder börjar sända ut fel signaler och har gjort så en längre tid genom att skära i biståndsbudgetarna. Här utgör Sverige inte något undantag.

Utvecklingen går mot allt färre väpnade konflikter mellan nationer till ett ökande antal inomstatliga konflikter. Detta ställer nya krav på FN och skapar förändrade förutsättningar för insatserna. Folkpartiet har i sin motion tagit upp det här. Vi menar att FN nu måste gå in i en seriös diskussion om hur FN kan agera i interna konflikter inom länders gränser. Vi har yrkat på att man skall ta upp den tråd som Carlsson-Ramphal-rapporten har tagit upp. Där ger man förslag på hur man skulle kunna ta upp detta i FN för att ändra stadgan så att möjlighet finns att agera kraftfullare i interna konflikter. Jag tänkte på det senast i går när jag såg ett inslag från Sudan. Det är en intern konflikt som får rulla på år ut och år in, och man kan gömma sig bakom detta att det är en intern konflikt. Här måste vi bryta ny mark. Det finns i betänkandet som vi här diskuterar en reservation från Folkpartiet. Det är reservation 4, FN:s agerande i interna konflikter. Jg yrkar bifall till den. Avslutningsvis vill jag bara säga ett ord om de FN-konferenser som har ägt rum under 90-talet. Det har ju varit åtskilliga sådana: miljökonferensen i Rio, befolkningskonferensen i Kairo, sociala toppmötet i Ur dessa konferenser har det kommit mycket bra skrivningar och material, och många vackra ord sägs. Jag menar att det nu är dags att gå från ord till handling. Det är dags att förverkliga det som 90-talets FN konferenser har lyft fram, som länderna har åtagit sig att genomföra och som FN därmed också har ett stort ansvar för. Men FN är som sagt inte starkare än dess medlemmar. För att det inte skall stanna vid vackra ord på fina papper måste det till ekonomiska resurser och det måste till en vilja att gå från ord till handling.

Fru talman! När riksdagen i dag debatterar betänkandet som gäller regeringens och Sveriges agerande i FN kan man undra över varför det behövs en särskild skrivelse, ett särskilt betänkande och en särskild debatt om de här frågorna eftersom det glädjande nog råder väldigt stor enighet och uppslutning bakom regeringens politik bland riksdagens partier i de flesta avseenden. Jag vill understryka att jag ser det som väldigt betydelsefullt att vi har den här typen av skrivelse, betänkande och arbete som ligger bakom och som leder fram till debatt och beslut här i riksdagen, där alla partier har möjlighet att lämna bidrag och synpunkter. Sällan rör det frågor där det finns avgörande skillnader mellan partierna. Snarare vill vi utveckla olika delar och lyfta fram frågor som inte är tillräckligt belysta. Men eftersom vi alla betraktar FN-frågorna som frågor av sådan betydelse vill jag instämma i det beklagande som Karl-Göran Biörsmark gjorde sig till tolk för. Det gäller det demokratiska underskott som faktiskt uppstår i riksdagen när man från regeringens sida kommer med så många skrivelser och propositioner på en gång. Det gör att det blir svårt för oss att lägga ned den tid och tankemöda på det här området som vi skulle vilja. Det gäller också andra områden som blir lidande av att vi inte har tillräckligt med tid. Det blir särskilt intressant i den belysning som utskottet och riksdagen har fått genom en avhandling och utvärdering som nyligen publicerades vid Lunds universitet. En forskare har tittat på hur riksdagen och folkrörelserna har möjlighet att delta i och påverka regeringens FN-politik. Det visade sig att den påverkan som riksdagen och riksdagsledamöterna stod för var rätt marginell. Vårt inflytande var mycket begränsat, och linjerna var i stort sett redan lagda av regeringen. Det beklagar jag. När det gäller den svenska politiken, som vi står bakom, skall man inte se den som begränsad till regeringens politik. Det är i stället Sveriges och svenska folkets politik, vilja och engagemang i FN som skall drivas. Där behöver alla partiers och alla folkrörelsers engagemang och kunnande tas till vara. Därför har vi från Vänsterpartiet med förvåning sett att i den här skrivelsen finns det inte med någon form av utvärdering, diskussion eller redovisning av hur folkrörelserna arbetar med FN-frågorna. Vi har efterlyst det även i tidigare motioner som har behandlat FN-arbetet. Det är glädjande att vi kan se att man från utskottets sida från samtliga partier har varit överens om att det måste lyftas fram. Vi har pekat på detta inte därför att vi tror att regeringen inte är intresserad av folkrörelsernas medverkan. Det har vi fått klart för oss och sett i praktiken. Men vi menar att det behöver lyftas fram. Man behöver diskutera vad som görs i dag, vad som skulle kunna göras bättre och hur ännu fler folkrörelser och enskilda människor faktiskt skulle kunna vara med i ett konkret FN-arbete. På en punkt skiljer vi oss åt. Helena Nilsson har varit inne på det, och där finns det en gemensam reservation från Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det gäller ungdomsrepresentation i FN delegationen. Vid vissa delegationer har man utsett ungdomsrepresentant, men det är inte någon regel eller något tvång att regeringen så skall göra. Om vi från riksdagen och folkrörelserna i huvudsak var representerade av ungdomar mellan 15 och 25 år skulle vi kanske inte behöva driva på på den här punkten. Men nu vet vi alla att medelåldern på FN delegater från riksdagen knappast ligger på 22, 23 år. Den ligger snarare på minst det dubbla. Det gör det nödvändigt att särskilt peka ut ungdomsrepresentation som något väsentligt. Ungdomar kommer med andra erfarenheter och de kan också sprida budskap och viktiga frågor till grupper som vi i etablerade partier kanske inte når på samma sätt. Jag yrkar därför bifall till reservation 8 om ungdomsrepresentation. Jag vill också peka på några andra frågor. Det gäller jämställdheten och barns rättigheter. Vi vet att FN har varit trögt. Sverige driver på i de frågorna, och det är väsentligt. Det gäller likaså reformeringen av FN-systemet och säkerhetsrådet. Där har vi nu bättre insyn och bättre möjlighet att påverka. Det gäller också hur säkerhetsrådet skall se ut i framtiden och hur man skall arbeta med de ekonomiska och sociala frågorna inom FN. När det gäller de projekt som regeringen har inom nordiskt samarbete skall vi förhoppningsvis komma till något resultat inom en inte alltför avlägsen tid. Jag vill peka på några andra, kontroversiella, frågor. Den ena är att Folkpartiet har tagit upp valfrågor och menar att deltagandet i val borde stärkas, vilket borde bli en ny målsättning inom FN. Vi tycker från Vänsterpartiets och flera andra partiers sida naturligtvis att detta är mycket angelägna och viktiga frågor, men att höja dem till ett av FN:s mål känner jag mig åtminstone på det här stadiet tveksam till. Detsamma gäller frågan om ändring av FN stadgan för att FN skall kunna agera i interna konflikter. Vi delar säkert alla K-G Biörsmarks oro över att FN i dag inte ingriper så kraftfullt som vi önskar i interna konflikter. Som jag ser det är det dock knappast en stadgeändring som behövs. Det råder i dag en bristande politisk vilja från inblandade parter. Jag önskar att Sveriges röst i säkerhetsrådet i vissa fall skulle vara litet högre. Vi skall inte i förväg backa därför att vi inte tror att det går att få gehör om vi tar upp interna konflikter i Colombia eller Algeriet. Jag menar att vi inte skall dra oss för detta men att vi knappast löser denna fråga genom en stadgeändring. Fru talman! Det finns många generella och även konkreta frågor inom FN som är värda att lyfta fram. Jag vill avslutningsvis peka på en mycket konkret och näraliggande fråga som för mig och för Vänsterpartiet känns angelägen. Det gäller situationen i Västra Sahara. Jag hade i förra veckan möjlighet att besöka inte Västra Sahara, som fortfarande är ockuperat av Marocko, men flyktingläger i södra Algeriet, där en stor del av befolkningen från Västra Sahara i dag lever och har levt i mer än 20 år. Det här är en fråga som FN under många år har hanterat väldigt valhänt och där man inte på något sätt har kunnat skönja någon ljusning på problemet. Västra Sahara är ockuperat av Marocko sedan Spanien lämnade det som koloni 1974. Sedan dess har FN på olika sätt försökt lösa problemet. Man kom fram till principlösningar 1988 och 1990, och 1991 bestämdes om folkomröstning och fredsavtal, men det har inte hänt någonting förrän FN bytte generalsekreterare och Kofi Annan utsåg en särskild representant. Då tog man från FN:s sida på ett helt nytt sätt upp frågan. Sedan hösten 1997 föreligger en överenskommelse från Houston där parterna har förbundit sig att genomföra en folkomröstning som, om planerna håller, skall äga rum i december 1998. Västra Sahara är Afrikas sista koloni, det sista koloniala område som blir självständigt. De år som området har varit ockuperat har inneburit mycket av besvikelse och av lidande. FN har liksom naturligtvis parterna en del försyndelser på området, men nu finns faktiskt chansen för FN att visa sin styrka, både vad gäller den identifieringsprocess som nu pågår och vad gäller genomförandet av folkomröstningen på ett korrekt sätt. Yttrandefrihet och lokalers tillgänglighet måste säkras och informationen skötas under den tid som föregår folkomröstningen. Det är också av stor betydelse att man skickar ordentligt med valobservatörer. Sverige har, såvitt jag har förstått, givit ett halvt löfte om att ställa sig välvilligt, om vårt land blir tillfrågat om detta. Det är alltså av stor betydelse att FN genomför folkomröstningen på ett mycket gediget sätt. Man kan också säga att Västra Sahara i detta avseende har helt andra förutsättningar än många andra områden. Det är ett relativt litet land, av halva Sveriges storlek. Det är ännu inte klart hur stor befolkningen är, men det rör sig enligt olika beräkningar om mellan 200 000 och 300 000 människor. Det bör alltså finnas väldigt goda förutsättningar för FN att se till att det här genomförs. Vidare, fru talman, gäller det inte bara att genomföra en folkomröstning och att se till att den går bra till. Det gäller också att med lärdomar som man har från tidigare kolonier ge det gedigna stöd som behövs för att bygga upp ett självständigt land för människor som har tvingats leva i ett ockuperat land eller på flykt under så många år. Där kan FN och Sverige via FN men också som direkt involverat land ge allt det stöd som kommer att behövas för att se till att landet får sin självständighet liksom att det kan byggas upp till en demokratisk stat, där utvecklingen skall kunna gå framåt.

Fru talman! Eva Zetterberg berörde två områden där vi inte har riktigt samma syn på hur arbetet skall bedrivas. Jag skulle gärna vilja kommentera dem litet grand. Det första gällde valfrågor inom FN, vilket vi har utvecklat i reservation 2. Generalsekreteraren har nu lyft fram fyra områden: fred och säkerhet, humanitära frågor, ekonomiska och sociala frågor samt utvecklingsarbete. Med den grundsyn som Folkpartiet har när det gäller utvecklingsarbetet, nämligen att det inte blir någon uthållig utveckling utan demokrati, menar vi att demokrati är en grundplattform för arbetet och bör så vara även när det gäller de mål som FN skall arbeta för. Vi vill därför höja statusen och aktiviteten i det konkreta arbetet med demokratifrågor, valövervakning och praktiska saker, i stort sett i stil med det som Idea arbetar med i Sverige men med mera begränsad inriktning. Detta skall FN arbeta aktivt för. Den andra punkt som Eva Zetterberg tog upp var frågan om en stadgeändring gällande interna konflikter. Vi har den synen att det inte kommer att ske något reellt förrän man tar tag i detta, precis som det förespråkas i Carlsson-Ramphal-rapporten. När det gäller valfrågor uttryckte sig Eva Zetterberg så att hon är tveksam till att på det här stadiet stödja reservationen. Det är möjligt att vi vid ett kommande tillfälle, i samband med ett annat betänkande, kan få stöd från Eva Zetterberg och Vänsterpartiet.
Fru talman! Jag delar helt K-G Biörsmarks syn på hur viktiga demokratifrågorna är, också i diskussionen och främjandet av frågor som gäller social utveckling, fred och säkerhet i världen, men om de skall skrivas in som ett ytterligare mål är jag tveksam till. Jag skall inte föregripa vad som kommer i ett kommande betänkande. Det hinner nog hända mycket innan dess, K-G Biörsmark, så det återstår att se. I frågan om att ändra FN-stadgan vill jag inte tvärsäkert hävda att det inte är nödvändigt. Vi känner alla frustrationen över att det som vi vill skall hända inte händer i dag, men jag inser också att vilken stadga vi än har i världen, blir tyvärr ingenting gjort om det inte finns en vilja från världens länder att ingripa och att agera.
Fru talman! Eva Zetterberg säger att hon delar grundsynen på demokratiarbetet, att det skall lyftas upp, att det är viktigt osv. Det är bra att vi har kommit så långt att vi är överens på den punkten. Sedan kan man orda om huruvida det skall lyftas upp mer i FN sammanhang, bli ett mål osv. Jag menar att det är en viktig signal och en viktig ledning för dem som arbetar inom FN-familjen. Det är en målsättning, och det är bra att man har den plattformen att arbeta utifrån. Det tydliggör det hela. När det sedan gäller att ändra FN-stadgan håller jag med om att om inte den politiska viljan finns och om det inte finns någon vilja över huvud taget, händer det ingenting. Men det resonemanget kan man föra om alla stadgar. Finns inte viljan att följa upp det som står i stadgan, händer ingenting. En stadga är en grund att arbeta från som visar vilken inriktning man skall ha och vad man vill åstadkomma. Det ligger då fast i dokumenten. Precis som jag sade i mitt anförande finns det en massa fina formuleringar på detta område. Men det är klart att allt står och faller med den politiska viljan. Man kan skriva hur tjusiga program och hur tjusiga stadgar som helst, men jag tror att det är viktigt att detta finns med som en inriktning i stadgan.

Fru talman! FN är förutsättningen för att vi skall kunna förebygga konflikter. De nya hoten mot vår gemensamma säkerhet i världen beror inte på arméer och vapen utan på klyftorna mellan fattiga och rika, befolkningstillväxt, livsmedelsbrist, krympande naturresurser och förstöring av miljö och natur. Vi har ofta talat om detta i kammaren. De nya inslagen i hotbilden fordrar ett nytt säkerhetspolitiskt tänkande, där konfliktförebyggande insatser har en avgörande betydelse för fredens upprätthållande. Det är problem som annars riskerar att sluta i väpnade konflikter, men som man kan tackla framgångsrikt i samarbete med andra länder. Här är FN det naturliga och det enda forumet. När jag läser dessa rader tycker jag att de känns väldigt levande för mig. Men om jag hade läst dem för mer än ett och ett halvt år sedan, innan jag hade varit i FN och sett hur FN arbetar, har jag en känsla av att de hade verkat väldigt abstrakta och orealistiska. Det hade verkat vara en samling ord som inte alls gav mig känslan av att beskriva ett praktiskt arbete och mycket aktiva handlingar. Det kunde vara inledning till en beskrivning av krisen i Irak. På gränsen till ett krig med många inblandade lyckades FN ändå bevara freden. I en artikel från det tillfället - Irakkrisen - läste jag om FN:s oförmåga att hantera Irakkrisen. Så här stod det i en svensk tidning: Klarar inte FN att hantera en kris i vilken det är en part med såväl folkrätten som segrarens rätt på sin sida kommer dess auktoritet att reduceras kraftigt. Organisationer som inte ens förmår att bevaka sina egna intressen förtjänar inte bättre. Det är märkligt så olika man kan se på en händelse. Personligen litar jag mer på en organisation som förmår offra en del av sina egna intressen och t.o.m. sin status för fredens skull, om ingen blir lidande mer än organisationen själv, förstås. Dessutom tror jag att journalisten som skrev detta hade glömt att FN:s styrka, vilket många redan har sagt, beror på medlemmarnas engagemang, styrka och vilja. Jag skall nu tala om vad som står i vår motion. För att främja freden och kunna göra snabba insatser när konflikter uppstår bygger man nu inom FN upp en multinationell fredsstyrka vid namn SHIRBRIG. Den skall snabbt kunna ställas till FN:s förfogande. Det skall inte behöva ta mer än högst 30 dagar efter ett nationellt beslut. Sverige deltar i den. Miljöpartiet kräver, liksom vid IFOR och SFOR-insatserna, att alla insatser som görs med denna styrka måste göras i FN-regi för att Sverige skall kunna delta. Varje insats skall betraktas som unik och fordra nya överväganden och beslut i Sveriges riksdag. I vår motion har vi också ett yrkande om att FN bör få agera i ett lands interna konflikter när konflikterna påverkar grannars säkerhet och den nationella säkerheten över huvud taget. Det är flera här i dag som har talat om det, och just om Algeriet, som är ett exempel på ett land där mänskliga rättigheter kränks oavbrutet och väpnade konflikter pågår. Vi menar att det är viktigt att FN kan ingripa även när organisationer som EU, OAU och ASEAN - dvs. Organisation of African Unity och Association of Southeastasian Nations - redan är inblandade i konflikt och där positionerna är låsta. Samma sak gäller interna konflikter i ett land, där FN ofta hindras att agera därför att landets integritet åberopas av de makthavande. Vi vet att lokala väpnade konflikter och inbördeskrig kan få förödande resultat i ett land och skada dess civilbefolkning för åratal. I FN-stadgan står det om att förebygga och undanröja hot mot freden och om att undertrycka angreppshandlingar och andra fredsbrott, men det gäller alltså inte lokala konflikter. Det är märkligt, eftersom det sker en kränkning av mänskliga rättigheter. I konventionerna för de mänskliga rättigheterna slås den enskildes rätt både till frihet och personlig säkerhet tydligt fast. Rättighetsförklaringen kom till 1946, medan de fruktansvärda kränkningarna av mänskliga rättigheter i andra världskriget fortfarande fanns i medlemsstaternas minne. Man talar just om rätt till liv, till frihet och till personlig säkerhet. Det står ingenting alls om vilket land det gäller. Vad beträffar Algeriet kan man säga att det gällde intern säkerhet i ett land, och man kan kanske också säga att det gällde bilateral säkerhet. Det är inte säkert att Algeriets grannar känner sig så trygga när sådana konflikter pågår i Algeriet. Internationella säkerhetssträvanden drabbades av ett svårt slag mot avspänning och nedrustning när Indien gjorde tre kärnvapenprov på rad, följda av Pakistans uttalande om att man också där ämnar provspränga. Vapenupprustningen, eller kapprustningen, har startat igen. Det finns två viktiga rena överlevnadsfrågor som måste få ett svar redan i vår generation. Båda två är med i vår motion. Det handlar om hur vi tacklar energi och miljö. Att få det ekologiska kretsloppet - miljön - att fungera är en stor utmaning för hela mänskligheten. Vi måste ha en överlevnadsmiljö för människor, djur och växter, och vi måste ha energi. Av de alternativa energierna är det solenergin som är lättast tillgänglig för oss. Det är också den största källan, som räcker många generationer framåt. Man stöder inte i Sverige med något större intresse utveckling och produktion av solenergi. Utskottets negativa svar på vår motion om att lämna förslag om att inom FN inrätta en solenergikommission är därför inte så förvånande. Man svarar att solenergi ännu inte blivit kommersiellt gångbar och att det behövs mer forskning. Man kan därför inte föreslå någonting sådant. Men jag menar att det faktiskt finns teknik för solenergi, också inom vårt land. Det är bara det att den icke är lönsam, vilket de flesta miljövänliga produkter inte är förrän de börjar göras i större mängder. Vi tyckte i Miljöpartiet att FN var ett lämpligt forum när det gällde att lägga förslag om att inrätta en solenergikommission. Solen är ju en energi som finns i hela världen, och den är gratis. En annan viktig internationell fråga är frågan om den globala vattenförsörjningen. Grundvattnet - dricksvattnet - förnyas inte längre i den takt som vi använder det - inte heller i vårt eget land. Att ta itu med världens vattenkonsumtionsmönster och vårt vattenbehov är ett konfliktförebyggande arbete. Det visar historien. Brist på vatten betyder brist på mat, och brist på mat betyder revolutioner och konflikter. År 2025 kommer 48 länder, eller tre miljarder människor, att lida stor brist på vatten, vilket betyder att vi måste ha en annan hushållning. Vi måste starta ett systemskifte vad gäller vatten redan i nästa generation. Till sist vill jag ta upp en bagatell som kanske ändå har stor betydelse därför att det goda exemplets makt är viktig. Det gäller något som vi har talat om i samband med Agenda 21, dvs. att starta från grunden och från gräsrotsnivå. När man är i FN förskräcks man över slöseriet med engångsartiklar - koppar, tallrikar, glas och bestick - som varje dag blir till ett stort sopberg. Vi skulle önska att en ändring av FN:s konsumtionsmönster i det fallet kunde ingå i de nya reformerna i FN. Jag förstår mycket väl att detta inte är en fråga för säkerhetsrådet eller för generalsekreteraren, men det måste finnas andra instanser att vända sig till. Sverige om man inte skulle kunna göra någonting från det hållet. Jag yrkar bifall till reservationerna 5 och 6 samt till reservation 8, som rör Centerns motion om ungdomsrepresentation i FN. Två motioner som jag trodde skulle komma upp i dag kommer inte upp förrän den 3 juni. Det är vår motion om miljödomstol och vår motion om att en god miljö är en mänsklig rättighet.

Fru talman! Det är väldigt tillfredsställande att vi får en FN-skrivelse hit till kammaren och att riksdagen på så sätt får möjlighet att debattera FN-frågor. Det kom tydligt till uttryck i en debatt här i kammaren för ett par år sedan att det fanns ett sådant önskemål. Regeringen har lyhört hörsammat detta och har nu för andra året i rad givit oss en FN-skrivelse. Jag ser ingen anledning att FN-frågorna, som i likhet med vad många här har sagt är en grundbult i svensk utrikespolitik, skulle behandlas annorlunda än t.ex. Europarådsfrågor eller nordiska frågor. FN-frågorna är oerhört viktiga, och det är bra att vi får diskutera dem här. Det är dock klart att FN-frågorna inte uppvisar samma spektrum av olika åsikter och samma oenighet som en del andra frågor kanske gör inom utrikespolitiken. Det finns ett grundmurat stöd för en hög svensk FN-profil och för den politik som Sverige för i FN. Jag tror nog att jag kan säga att alla som har varit FN delegater med rätta känner en väldig stolthet över att vara svenskar när vi är i FN, och vi får också del av det goda rykte som svensk FN-politik med rätta har fått under en lång följd av aktiva år i FN. Det finns ändå ett starkt engagemang, som tar sig uttryck i motioner och reservationer. Dessa är kanske mest ett uttryck för en frustration över att man vill mer. Man vill att FN skall vara bättre. Man vill att Sverige skall förmå mer. Jag har full förståelse för detta. Jag känner samma frustration själv. Samtidigt måste man dock gå tillbaka till förutsättningarna, inte ha för stora och orealistiska krav på organisationen utan försöka att med små steg, och kanske någon gång lyckligtvis ett stort, förbättra organisationen. En del sådana frågor har kommit till uttryck från talarstolen här. Det gäller t.ex. att valfrågor borde vara en av FN:s huvuduppgifter, att vattenfrågor skulle vara en annan av FN:s huvuduppgifter samt att det borde vara möjligt för FN att agera i interna konflikter. Kofi Annan, FN:s generalsekreterare, har mycket framgångsrikt försökt att stärka FN. Han har lagt fast, såsom flera har sagt här, fyra kärnområden som FN bör ägna sig åt. Det är naturligtvis fred och säkerhet, det är humanitära frågor, det är sociala och ekonomiska frågor och det är utvecklingsfrågor. Alla dessa frågor är naturligtvis nedlagda i FN-stadgan och har sitt ursprung där. Tvärsektoriellt, över alla de här frågorna, skall frågan om mänskliga rättigheter gälla. Den skall genomsyra allt. I år talar vi särskilt mycket om mänskliga rättigheter med anledning av att den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter firar 50-årsjubileum. Vi har anledning att göra det även åren framöver. Nästa år har vi två jubileum: Konventionen mot all diskriminering av kvinnor och barnkonventionen firar 20 respektive 10 år. Jag är övertygad om att det normsystem som FN står för kommer att få stor uppmärksamhet, inte bara här utan förhoppningsvis i hela världen, under de kommande åren. Sverige invaldes ju i säkerhetsrådet och har suttit där sedan den 1 januari förra året. Vi har haft stora förväntningar på att Sverige skulle kunna åstadkomma en hel del utifrån det program som man gick till val på. Tyvärr måste man inse att en plats i säkerhetsrådet innebär att man är väldigt ockuperad av de dagsaktuella frågorna. Kanske är det egentligen först när man har lämnat den här stolen som man med full kraft, med kunskap och insikt om hur säkerhetsrådet fungerar, kan försöka reformera såväl säkerhetsrådet som FN:s utåtriktade arbete. Det har inte saknats initiativ och försök från regeringen i den vägen under denna period. Alltför ofta har dock dagsaktuella frågor i stället trängt sig på, och man har fått ägna tid och kraft åt att försöka hantera de akuta frågorna. Det krävs ju ett visst mått av framförhållning om man skall ändra kursen och börja arbeta konfliktförebyggande i stället för att låta sig överrumplas av krig och konflikter. När det gäller de meningsskiljaktigheter som har kommit till uttryck här och som finns i reservationerna skall jag hastigt gå igenom vad som skiljer majoriteten från några av partierna i vissa frågor. Lars Hjertén berörde moderaternas motion. Här är det framför allt synen på vad som skulle kunna åstadkomma en reducering av fattigdomen i världen som skiljer oss åt. Lars Hjertén säger att utrikesutskottets majoritet inte delar uppfattningen att man skall främja en snabb tillväxt. Det är naturligtvis inte det som är huvudfrågan. Moderaterna skriver i sin reservation att endast genom att frigöra de här krafterna i u-världen kan man bekämpa fattigdomen. Vi menar att tillväxt självklart är nödvändigt och bra, men det är minst lika viktigt att man har ett demokratiskt system, att man har en politik som gynnar folkflertalet och att fördelningen blir rättvis. Vi har sett i vissa länder, t.ex. Indonesien och Malaysia, att enbart snabb tillväxt inte utrotar fattigdomen, med tydliga bevis på att man inte lyckas om man struntar i demokratifrågorna och inte är lyhörd för folkens behov. Därför har vi inte tillgodosett moderaternas motion med ett bifall utan avstyrkt den. Det handlar också om synen på Världsbanken och IMF. Vi tycker visst att de är oerhört viktiga och att den utveckling som sker inom Världsbanken är glädjande. Men fortfarande saknas den representativitet som man skulle önska av de organ som handhar de ekonomiska frågorna för världssamfundet. I sin reservation hyllar moderaterna också globaliseringen och den globala frihandeln. Naturligtvis är frihandel och möjlighet till marknader för utvecklingsländerna oerhört betydelsefullt. Men sanningen är ändå att väldigt många av de fattigaste länderna inte har del av den globala marknaden, och det handlar om att släppa in dem här. Det är ingen välsignelse för dem att vissa länder växer sig starka medan klyftan till de fattiga ökar. Någon har beskrivit globaliseringen som den våg som skulle lyfta alla båtarna på floden. Lustjakterna och kryssarna for snabbt i väg. Några av småbåtarna kom långt efter, och några sjönk därför att de inte orkade med. Så är det med globaliseringen av ekonomin och handeln: Det måste till särskilda ansträngningar för att lyfta de fattigaste ekonomierna. Vi har inte heller delat moderaternas uppfattning att Sverige skall diktera nya kärnområden för FN. Några av dem som man har angett stämmer överens med majoriteten; det är vi fullt medvetna om. Men man blandar ganska friskt och gör enligt min mening medel till mål. FN:s interna reformering är ett medel för en effektivare FN-verksamhet. Den kan inte vara ett mål i sig. Folkpartiet tar upp valfrågor och interna konflikter. Vi har här på samma vis tyckt att valfrågorna inte bör lyftas upp till ett särskilt kärnområde, ett huvudtema för FN. Det är inte detsamma som att FN inte skall syssla med detta. FN gör det, och FN har faktiskt haft observatörer i mer än 70 val. Det finns en enhet i sekretariatet som sysslar med det här och även har viss samordnande funktion. Synen på val kan också skilja litet grand. När K-G Biörsmark replikerade talade han om demokrati. Det är en väldig skillnad. Val är en liten del i en demokrati. Men att alltför snabbt i en demokratiseringsprocess släppa ett val över huvudet på folk kanske inte är den rätta metoden. Det krävs bra förarbete och gott underarbete. Valet skall komma som ett resultat av att människor är beredda att välja sina företrädare. Sedan skall det ske. Därefter måste man hålla demokratin i gång genom många andra metoder än enbart valfrågorna. Vi tycker att det är för snävt och att det inte är en tillräckligt stor fråga för att vara ett kärnområde. Internationella transaktionsskatter har moderaterna reserverat sig emot. Man säger att det är olämpligt att Vad är det som gör att detta är högst olämpligt, när det är gemensamma åtaganden? Vi pratar inte enbart om Tobinskatten, utan nämner i betänkandet flera olika varianter. På ett eller annat sätt måste FN finansiera inte bara den reguljära verksamheten och den fredsbevarande utan också de tillkommande behov som vi ser väller över FN. Där skulle FN gärna kunna göra någonting och skulle vara ett bra verktyg för att åstadkomma utveckling, men där saknas resurserna. FN behöver bygga upp fonder för oförutsedd och planerad verksamhet. Till den viktiga frågan om interna konflikter. Det skiljer sig inte i synen på hur FN borde agera. Vi tycker alla att FN borde kunna agera i interna konflikter, men vi inser naturligtvis också att det är en omöjlighet så länge inte den politiska viljan finns. Eva Zetterberg har framfört det som är majoritetens syn i frågan, nämligen att enbart genom att ändra orden på ett papper åstadkommer vi inte någonting. Om det bara var processen som ledde fram till en annan formulering som ändrade något skulle världen inte se ut som den gör, för FN-stadgan är full av vackra formuleringar som tyvärr inte efterlevs. Men det är ändå ett viktigt verktyg för oss. Jag tror att man bör hantera den här frågan precis som man har gjort med andra viktiga FN-frågor. Man måste påverka, försöka ändra attityder och få en praxis att utvecklas, och sedan får man ändra FN stadgan efter hand. Så gjorde man när det gällde fredsbevarande operationer under Dag Hammarskjöld, och jag tror att det är den enda framgångsrika vägen. Annars skulle all energi i FN absorberas av en diskussion om formfrågor och hur orden på papperet skulle se ut. Jag är också rädd att en försvagad FN stadga skulle kunna bli ett resultat. Till Miljöpartiet och SHIRBRIG. Här tror jag att det föreligger ett missförstånd. I statuterna till SHIRBRIG sägs det tydligt att de bara skall kunna användas under FN-stadgans kap. 6. Enligt vår lagstiftning behöver inte regeringen komma till riksdagen och fråga om man får sätta in fredsbevarande trupp under kap. 6. Jag vill höra med Bodil Francke Ohlsson om hon anser att detta skall vara en ändring. Skall den då gälla generellt, att varje gång som vi skall skicka fredsbevarande trupp efter FN:s förfrågan skall det avgöras av riksdagen? Om inte tror jag att vi egentligen är överens, därför att statuterna säger, under kap. 7 i FN-stadgan, att detta inte skall ske med tvångsmedel. Vattenfrågorna är oerhört viktiga. De ingår i det bredare säkerhetsbegrepp som säkerhetsrådet har att arbeta med. Men att, som motionärerna och reservanterna vill, göra detta till en av de stående frågorna på säkerhetsrådets dagordning tror vi inte på. När vattenfrågorna är del av en konflikt skall de självfallet angripas, precis på den grunden, att det är knappa vattenresurser som är orsaken. Ofta är konflikterna mer komplexa än så. Vi har emellertid inte velat göra detta till en huvudfråga för FN. Frågan om ungdomsdelegat i FN-delegationen har tagits upp. I den svenska FN-delegationen deltar löntagarorganisationerna, arbetsgivarorganisationerna och en folkrörelserepresentant. Folkrörelserepresentanten utses i ett nomineringsförfarande bland alla föreningar och organisationer som går under folkrörelsebenämningen. Under de senaste sex åren har ungdomsorganisationen LSU respektive Peace Quest blivit antagen som representant. I övrigt har det varit handikapporganisationer, Svenska kyrkans organisationer, fredshögskolan och IKFF, Kvinnor för fred. Var och en av dessa skulle med rätta kunna kräva en egen delegat. Jag tror att det är viktigt att man tar vara på ungdomars intresse, men att särbehandla dem och öronmärka en plats i delegationen skulle göra organisationen stor och otymplig och skulle innebära krav av samma slag från andra. Fru talman! Det här var några, möjligen litet spretiga, uppfattningar om FN:s viktiga arbete. De baserar sig på de åsiktsskillnader som har kommit fram i utskottet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag skall inte gå in på de räkneexempel som Lars Hjertén anför. FN har större behov än det som de reguljära avgifterna i dag ger möjlighet till - även om de skulle betalas fullt och i tid. Uppgifterna för FN är mycket större. Förväntningarna på FN är större. I Carlsson-Ramphal-kommissionen talar man om möjligheterna att bygga upp fonder för att FN snabbt skall kunna agera i katastrofer och kriser. FN skall inte behöva vara beroende av vissa länders välvilja och andras ovilja för att kunna genomföra saker snabbt och utan dröjsmål. Sedan är det frågan vad avgiften skall tas ut på. Det har talats om radiovågor, en tioöring på varje flygbiljett och valutatransaktioner. Jag läste för en tid sedan en bok om globaliseringen. Jag slogs då av några siffror som jag kan få roa Lars Hjertén med. År 1971 var de globala valutatransaktionerna över gränserna 18 miljarder USD per dag. 90 % av dessa gick till handel och investeringar och 10 % till spekulation. År 1995 var de globala transaktionerna över gränserna 1 500 miljarder USD per dag. 90 % av dessa angavs vara för spekulation. 10 % täcker all världens handel och investeringar. Siffrorna visar att det har varit en enorm explosionsartad ökning, men samtidigt visar de att endast 14 % av världens folk nås av globaliseringseffekterna. Triadländerna handlar till 85 % med varandra. En stor del av världens fattiga länder står utanför. De kunde få del av handeln om de kunde få del av - 1 %
Fru talman! Reservation 2 rör valfrågor. Viola Furubjelke säger att demokrati och val inte är samma sak. Försök att tänka bort det ena utan det andra! Det låter litet filosofiskt att de inte skulle vara samma sak. Det fungerar knappast med demokrati utan fria och rättvisa val. Vidare säger Viola Furubjelke att förarbetet för val är viktigt. Javisst! Förarbetet och hela den kultur som demokratin skapar för fria och rättvisa val är grundbulten. Det är därför vi tycker att valfrågor är så viktiga. Men enligt Viola Furubjelke är valfrågorna ett för snävt område för att vara ett mål. Det är där vi har helt olika uppfattning. Vi tycker inte att valfrågorna, fria och rättvisa val, är ett för snävt område. Sedan var det de interna konflikterna. Viola Furubjelke säger att det inte åstadkommes någonting enbart genom att ändra några ord på ett papper. Det är den debatten jag hade med Eva Zetterberg för en stund sedan. Jag håller med om att vi inte åstadkommer någonting på det sättet. Däremot lyfter vi fram ett viktigt problem, och vi försöker hitta redskapen - precis det som lyfts fram i Carlsson-Ramphalrapporten. Där pekas på nödvändigheten av att ändra i stadgan så att det blir möjligt.
Fru talman! Om demokrati kan finnas utan val och val äga rum utan demokrati är naturligtvis en filosofisk fråga. Jag menar att demokrati är ett större begrepp. Val är ett inte oviktigt element i en demokrati - ett helt ovärderligt instrument för att manifestera demokratin. Men vi ser länder där det har varit val och där demokratin ändå inte har fått fullt spelrum. Så nog finns det många exempel i världen att enbart val inte ger demokrati. Det var min utgångspunkt. Demokratifrågorna är självklart något som måste genomsyra FN:s arbete. Jag menar att så sker under de huvudområden Kofi Annan har angett. Fred och säkerhet är ett sådant. Ekonomisk och social utveckling är också ett område där demokratiaspekterna kommer in. Sedan var det frågan om stadgeändring för att kunna agera i interna konflikter. Jag menar inte enbart att ord på ett papper inte ändrar på något i realiteten. Det finns också en risk att situationen förvärras vid en stadgeändring. Den politiska viljan finns inte i dag, tyvärr, som gör det möjligt för FN att agera i alla interna konflikter. Någon gång har det gått när den politiska vilja har funnits. Det kommer att gå även framgent - när den politiska viljan finns. Stadgeändring i sig skulle absorbera energi, och formfrågorna skulle bli viktigare.

Fru talman! Jag håller med Viola Furubjelke om att de andra folkrörelserepresentanter som finns med i FN-delegationen är väl så viktiga som varje parlamentsparti eller en ungdomsrepresentation. Men jag tycker att vårt yrkande på det här området kvarstår därför att man i dag, som det fungerar i praktiken, inte garanterat kan få FN-delegater under 50 år. Jag ser att man via en destinerad plats till ungdomsorganisationerna kan garantera att det finns en ungdomsrepresentation, som har en annan ingång och förhoppningsvis också andra möjligheter att få ut frågorna i andra kretsar än vad många andra får. Därför vidhåller jag vårt yrkande om ungdomsrepresentation och yrkar bifall till det.

Hur kan vi från riksdagen skicka en signal? Hur väsentligt är det att Sverige nu via i första hand FN ställer upp med civilpoliser, minröjning och framöver även med andra insatser?
Fru talman! Jag delar Eva Zetterbergs uppfattning att det är oerhört viktigt att ungdomarna engagerar sig i FN-arbetet. Jag tycker också att det bör finnas en större flora av åtgärder och insatser. Jag tycker att det skulle finnas fler praktikplatser för ungdomar i FN systemet, där de kunde få en mera långsiktig och litet djupare kunskap om hur FN-systemet fungerar. Men vår parlamentarikerdelegation har reducerats på senare år, och vi har fortfarande samma inslag av folkrörelser: arbetsgivarorganisationer, löntagarorganisationer och NGO. Ungdomsorganisationerna är väl tillgodosedda i urvalet. Det kommer sedan an på partierna att försöka skicka litet yngre ledamöter. Vi har från vårt parti gjort så, och vi har på det sättet breddat kunskaper om FN. Bollen går till partiorganisationerna. Skicka de unga ledamöterna, det är de som är framtiden och som skall föra FN:s talan framöver. Västra Sahara är också en väldigt viktig fråga. Låt mig bara säga att jag blev väldigt upprörd när jag på TV-nyheterna i går fick höra att den svenska insatsen eventuellt kan försenas på grund av ett gräl om finansiering av styrkorna eller en oenighet kring ersättningen. Det är inte värdigt svensk FN-politik att ett långvarigt engagemang på det här sättet skall devalveras. Jag lägger inte någon skuld på någon part. Jag känner inte förutsättningarna. Men jag tycker att frågan borde ha lösts för länge sedan och på ett långt smidigare sätt.
Fru talman! Vad gäller ungdomsrepresentation hoppas naturligtvis jag och Vänsterpartiet att efter nästa val ha möjligheter att skicka fler representanter till FN än vad vi har gjort tidigare. Jag lovar att vi skall bevaka det. Men det är lättare om man har möjlighet att skicka några fler än bara en representant. Jag vidhåller vårt krav. Det behövs regelmässigt ses till att ungdomsorganisationerna är representerade, bortsett från partirepresentationen. Vad gäller Västsahara hoppas jag Viola Furubjelke och vi andra kan göra påtryckningar för att se till att insatserna kan bli av. Det är inte värdigt Sverige att inte ha löst frågorna på ett så pass sent stadium. Fru talman! Vad gäller finansieringsfrågorna, som jag inte hann in på i mitt inlägg, vill jag skicka med följande. Där tycker vi från utskottets majoritet till skillnad från Moderaterna att det är viktigt och bra att man utreder alternativa och nya finansieringsformer för FN, inte i motsatsställning till att få in de ordinarie medlemsavgifterna, utan för att få in nya pengar. När vi nu talar om att utskottet har fått ny information från regeringen om vad som pågår vill jag till Viola Furubjelke säga: Det har vi hört under ett antal år. Det går inte särskilt fort fram på detta område. Min förhoppning är, och det vill jag skicka med, att det skall bli litet fart på utredningen så att det äntligen kan bli konkreta resultat. Min förhoppning är att man skall stärka FN:s finanser.

Fru talman! Jag skall inte alltför mycket förlänga debatten. Vi kristdemokrater har inte några reservationer när det gäller detta betänkande utan vi har ställt upp bakom majoritetstexterna. Men det är några frågor som jag ändå känner att jag gärna vill lyfta. När det gäller frågan om nedrustning tror jag att vi allesammans här i kammaren blev chockade när Indien gjorde sina kärnvapentester härförleden. Vi kanske inte kan säga att vi blev helt överraskade. Det har på något sätt funnits i bakgrunden som ett hot att så skulle ske.

Jag kan inte exakt komma ihåg - och jag har inte hunnit med allt det arbete som vi här har hört talas om som vi har på vårt bord att ta fram - det exakta svar som vi fick. Men det gick mer eller mindre ut på att detta inte var någonting som kärnvapenmakterna ville ha diskuterat i säkerhetsrådet. Det är bestickande att just de permanenta medlemmarna är de som är kärnvapenmakter. Vi kan förstå att det kanske inte ligger i deras intresse att i det här sammanhanget diskutera frågan. Ändå har den oerhört stor betydelse för världsfreden, som just är säkerhetsrådets stora ansvar. Därför menar vi att frågan trots allt borde komma upp också i säkerhetsrådet. Det finns andra forum för att diskutera den här frågan. Det är ju inte så att kärnvapenmakterna inte har nedrustat. Men ändå vet vi att det är just det faktum att det finns kärnvapenmakter och att de har kärnvapen kvar som gör att andra stater, såsom Indien, anser att de på något sätt har ett försvar för att de också vill komma in i klubben. Det är trots allt är den mäktiga klubben, de länder som sitter som permanenta medlemmar i säkerhetsrådet. Därför menar jag att de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet på något sätt måste ta ett större ansvar när det gäller den här frågan för att vi inte skall få fler stater som liksom Indien vill och försöker att komma in i den här klubben som vi vill skall försvinna. Jag tror att vi allesammans är överens om att vi vill att kärnvapenmakterna skall fortsätta sin nedrustning. Jag har sagt att det finns andra forum för den debatten. Men på något sätt tror jag ändå att de länder som inte är permanenta medlemmar måste ta på sitt ansvar att föra upp den här frågan också i säkerhetsrådet. Sedan skulle jag också vilja säga några ord om de humanitära katastroferna. Karl-Göran Biörsmark berörde Sudan och det inslag vi såg på TV i går om katastrofen i Sudan. Jag kan inte låta bli att göra reflexionen - och detta inte enbart med anledning av Sudan utan också när jag tänker på debatten här i dag - att insatserna ofta kommer för sent. FN har ett oerhört stort ansvar. Kofi Annan har tagit upp att detta på ett ännu mer utmärkande sätt skall vara ett av de huvudområden som FN skall ta ansvar för, dvs. den humanitära situationen i världen. Inte bara i Sudan utan också i t.ex. Nordkorea upplever vi att insatserna kommer för sent. Hundratusentals människor, kanske miljontals, hinner att dö innan de får hjälp. Man kan inte låta bli att ställa sig frågan: Kan inte FN göra mer för att komma in på ett tidigare stadium? Jag vet att det ytterst är regimernas skuld. Men vi andra står ändå inte utan skuld. Där skulle jag vilja att vi ytterligare med frenesi drev frågan i FN att komma in på ett tidigare stadium. Det är många här som har tagit upp de interna konflikterna. Jag skall inte säga alltför mycket om det. Det är en väldigt svår fråga hur man bäst skall gå till väga för att FN och säkerhetsrådet skall kunna ingripa mer i de interna konflikterna än vad man hittills har gjort när de mänskliga rättigheterna förtrampas på ett flagrant sätt. Jag tror att vi allesammans har upplevt våndan inför vad som hände i Rwanda, vad som händer i Burundi och vad som hände i Kivu. Vi såg tusentals, tiotusentals, hundratusentals människor förlora sina liv i dessa humanitära katastrofer. Nu har vi Sudan och Nordkorea inför våra ögon. I Sudan är det också interna konflikter, och vi har också talat om Algeriet. Vi upplever allesammans att vi skulle vilja att säkerhetsrådet kunde agera mer kraftfullt. Vi kristdemokrater har inte ställt upp på Folkpartiets reservation. Jag vet inte om det är en stadgeändring som måste till, men på något sätt måste detta bli mer effektivt. Det måste kunna fungera på ett bättre sätt än vad det har gjort hitintills. Vi har hört här att den politiska viljan inte finns. Men då måste det finnas stater som är pådrivande - kanske ännu mer pådrivande än de är i dag! Jag skulle önska att Sverige tog på sig att ännu mer vara en pådrivande part i de här frågorna. Vi får inte låta människor förgås i de interna och humanitära katastroferna.
Fru talman! Jag fick uppleva den glöd med vilken Ingrid Näslund talade för att vi måste göra någonting, att Sverige skall gå före, driva på, vara aktivt osv. Men hon tvekar att skriva under reservationen. Jag hoppas att mina inlägg skall bli droppen som urholkar stenen så att vi framöver kan få se fler partier som även ställer sig bakom en sådan här viljeyttring i skrift i form av en reservation. Så småningom kanske vi t.o.m. får en majoritet för att driva detta i FN. Precis som jag har sagt tidigare menar jag nämligen - jag kanske blir litet tjatig men jag vill ändå poängtera detta - att några måste gå före. Några måste visa färdriktningen, och dra med sig andra som är mer tveksamma. Jag kan förstå tveksamheten, men jag tycker att jag har ganska mycket på fötterna - inte minst eftersom jag har vår ambassadör i FN med på vagnen. Så välkommen nästa gång!

Fru talman! På tio år har hela Central och Östeuropa förändrats i grunden. Kommunistiska diktaturer har försvunnit och i stor utsträckning ersatts med demokratier, även om många demokratier fortfarande är bräckliga och ofullständiga. När vi tidigare hade kontakt med de baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen, och deras befolkning fick det ofta bli genom deras exilorganisationer. Inte sällan betraktades detta som en smula suspekt. Deras länder var ju i alla fall delstater i det väldiga Sovjetimperiet, och Sverige hade dessutom godkänt införlivandet av dessa länder och därmed även ockupationen. Vi var många som deltog i möten för Baltikums frihet. Vi organiserade möten och bestämde att de skulle pågå ända till dess att Estland, Lettland och Litauen var självständiga. De möten som beskrevs mest i massmedierna var de här i Stockholm, men det hölls regelbundna möten även i mina hemtrakter, t.ex. i Skara och Skövde. Där träffade vi personer som hade sina rötter i Baltikum men som först nu började hoppas på att deras hemländer skulle bli fria. Under många år har jag varit med och tagit emot studenter från Jagellonska universitetet i Krakow på den folkhögskola som jag har ansvar för. Detta var det universitet där nazisterna mördade hela lärarkåren vid ockupationen av Polen 1939. Efter nazismens fall och andra världskrigets slut blev det ingen demokrati i Polen. Så sent som för tio år sedan berättade en av våra kvinnliga elever därifrån att hennes kamrater - och jag tror också hon själv - hade blivit häktade och mycket illa behandlade, t.o.m. misshandlade, av ett enda skäl. Polisen hade hittat ett porträtt av prästen Papijuosko i en av flickornas plånböcker. Det var den präst som misshandlades till döds av de polska myndigheternas lakejer. Fru talman! Jag har velat berätta det här för att påminna om att vi under några få år har fått uppleva en fantastisk omvälvning i vår omedelbara närhet. Sverige medverkar nu till att bygga upp ett fritt och demokratiskt Central och Östeuropa. Det är givetvis mycket glädjande. De nya demokratierna strävar efter att integreras i Europa. De är alla med i Europarådet, som särskilt betonar mänskliga rättigheter. Genom Europaavtalen är tio länder associerade till EU, och de planerar givetvis ett framtida medlemskap. Fem länder inleder nu medlemsförhandlingar med EU. Med Ryssland och Ukraina har EU partnerskaps och samarbetsavtal. Även Partnerskap för fred täcker nästan alla länder. Nato har samarbetsavtal med Ryssland och Ukraina. Nato och EU är ändå det viktigaste för att garantera säkerhet och fullständig integration i Europa. Baltikum och Polen får stöd för att upprätta ett regelverk för marknadsekonomi och rättsstatens institutioner. Vi ser det som särskilt viktigt att stärka den civila kompetensen inom ekonomi och juridik. Vi ser satsningen på handelshögskolan i Riga som en viktig pionjärinsats som bör följas av en satsning på juristutbildning. Handels och näringslivskontakter är också mycket betydelsefulla rent allmänt. Ett stort bekymmer och ett hinder är ju en tung och svårgenomtränglig byråkrati. Den är i mångt och mycket ett arv från kommunisttiden. Dessutom finns det korruption. Det ligger givetvis i Sveriges intresse att bekämpa allt detta i våra kontakter med de här länderna. Fru talman! När det gäller säkerhetssamarbetet uppnås den största tryggheten för Baltikums del genom medlemskap i en alleuropeisk säkerhetsordning som kan garantera säkerheten också för små länder som inte klarar detta av egen kraft. Det handlar om länder som också har erfarenhet av att vara lekbollar i händerna på aggressiva grannstater. Därför är det naturligt att man nu önskar medlemskap i Nato. Det sammansatta utrikes och försvarsutskottet skrev i sitt senaste betänkande som också är citerat i vårt betänkande att "en utvidgning som äger rum under dessa förutsättningar och därmed integrerar ett antal demokratier i Central och Östeuropa kommer att kunna bidra till att öka den politiska stabiliteten i Europa". Med orden "under dessa förutsättningar" menas att man tar hänsyn till den politiska och säkerhetspolitiska utvecklingen i hela Europa, dvs. även i Ryssland. I vårt betänkande tilläggs att utskottet delar denna bedömning. Att bara konstatera detta och sedan sitta med armarna i kors är dock inte särskilt djärvt. Vi tycker att statsministern har uttryckt Sveriges linje på ett utmärkt sätt redan i ett uttalande 1996, vilket vi stöder. Vi anser alltså, precis som Göran Persson uttryckte det för ett par år sedan, att Sverige skall främja Estlands, Lettlands och Litauens ambitioner att bli medlemmar i Nato, vilket framgår av reservation nr 4. Fru talman! Jag såg nyligen ett reportage från en stad på Kolahalvön. Det var en medelstor stad. Alla som intervjuades gav samma bild av den sociala situationen. De som hade arbete hade en hygglig levnadsstandard, medan de som var arbetslösa eller pensionärer i stort sett saknade allt. Hela det sociala trygghetssystemet var fortfarande knutet till arbetsplatsen, precis som under kommunisttiden. Det var ett grymt system, och det är ett grymt system i den mån det fortfarande förekommer. Hela det sociala skyddsnätet saknades för samhällets svaga, för dem som verkligen skulle behövt det. Handikappade, mentalt störda, missbrukare och andra som inte kunde arbeta fick en omänsklig behandling eftersom de inte bidrog till produktionen. Det måste självfallet ligga i sakens natur att så fort som möjligt göra sig av med ett socialt system som är så grymt och som slår så blint. Trots det kan man fortfarande höra att man skall skynda långsamt och under ett övergångsskede fortsätta med delar av det gamla systemet, t.ex. att ge subventioner till statliga företag och kolchoser. Vi tror inte att detta är en lösning. Det förhindrar i stället ett positiv lösning. En övergång till marknadsekonomins sociala trygghetssystem med generella socialförsäkringar bör ske så snabbt som möjligt. Vi välkomnar därför regeringens skrivning om att stödja övergången till en social marknadsekonomi. Vi menar att stöd till det offentliga bör inriktas på att stärka individen och familjen och de sociala och civila nätverken kring dessa. Fru talman! Jag reste för en del år sedan i gränstrakterna mellan det gamla Tjeckoslovakien - det existerade på den tiden - Polen och f.d. DDR. Jag såg en närmast total miljöförstörelse. Förbättringar på miljöområdet bör ges fortsatt mycket hög prioritet. Kärnkraften är värt ett särskilt kapitel eftersom det är en fråga som engagerar oss också. När utskottet tidigare i år besökte Litauen träffade vi EU:s Ritt Bjerregård där. Hon var där för att studera miljö och energi. Hon uttalade sig för en stängning av kärnkraftverket i Ignalina. Detta är alltså EU:s officiella linje. Jag tycker att det är litet märkligt att vi stänger betydligt säkrare kärnkraftverk i Sverige medan kraftverk av Tjernobyltyp i vår omedelbara närhet drivs vidare. Ett land utgör ett särskilt problem, nämligen Vitryssland. Landets president verkar inte ha något som helst intresse av att förankra ett demokratiskt system i landet - tvärtom. Vi tycker att det är viktigt att Sverige gör insatser för att främja mänskliga rättigheter och demokrati och stödja de krafter som kämpar för detta i Vitryssland. Vi bör ta kontakt med dessa krafter så att de får uppleva att det verkligen finns folk utanför det egna landet som stöder deras strävanden mot demokrati. Vi anser också att den svenska närvaron bör stärkas genom att man inrättar en ambassad i Minsk. Detta önskemål framförs i ett särskilt yttrande som är fogat till betänkandet. Fem partier har skrivit under. Vi för vår del har också avsatt medel för detta. Vi moderater tycker att det är bra att medlen i den s.k. Östersjömiljarden nu blir föremål för riksdagens ordinarie budgetbehandling. Tidigare fanns ju pengarna hos Statsrådsberedningen, och riksdagen saknade verklig insyn. Vi har tidigare framfört önskemål om en ändring i den här riktningen. Vi tycker att det är utmärkt att riksdagens insyn och kontroll nu ökar. Vi är ändå inte helt nöjda eftersom Näringsdepartementet nu får ansvar för medlen. Vi har tidigare framfört vår önskan om att stödet till Central och Östeuropa skall ges en samlad koordinering och ledning under Utrikesdepartementet. Vi tycker inte att det är bra att stödet fortfarande är splittrat. Vi ser givetvis fram mot en förändring även här. Dessa synpunkter för vi fram i reservation nr 1, vilken jag avslutningsvis yrkar bifall till.

Fru talman! Jag har lovat att gå runt här i riksdagen om några timmar med några ungdomar från Lettland. Jag skall berätta litet grand om hur riksdagen arbetar och hur det fungerar här i Sverige. De här ungdomarna är i dag 25-30 år. För tio år sedan var de alltså tonåringar. Hur ser de då på Sveriges roll, vårt östbistånd och våra relationer? Jag har haft tillfälle att prata litet med dem under förmiddagen och ställt de här frågorna. Jag frågade dem hur de ser på utvecklingen under de här åren om de går tillbaka till när de var 15-20 år. Först tog vi upp detta med biståndet. De menade att det är så viktigt med ett moraliskt stöd. Hotet från Ryssland finns hela tiden i bakgrunden. De apostroferade statsminister Göran Persson och välkomnade hans uttalande, precis som Lars Hjertén gjorde för en stund sedan. Det är den typen av stöd de önskar se. De lyfte fram att det är viktigt med kommunsamarbetet - vänortssamarbetet. Det är konkret och klart. Där får de veta mer om hur saker och ting fungerar. Det blir en sorts kunskapsutbyte. Svenska institutet är också ett begrepp för ungdomarna. Det arbetar ju där borta, och det har de lärt känna. Man kan jämföra hur det var 1988 och 1998 för dessa ungdomar. De sade: Vi kan väl ta litet på plussidan och litet på minussidan. På plussidan finns att den personliga friheten har ökat väsentligt. De tog också upp det fria ordet, pressfriheten, öppna gränser och att vara i världen. Det kunde de inte förut. En sade: Fria händer - att kunna skapa själv. Men de lyfte ett varningens finger och sade att de som är över 50 år har det svårare. Passiviteten sitter i hjärnan, som någon sade. De har svårare att bryta sig loss och bryta ny mark som ungdomarna gör. Det är lättare för dem. En sade att en stat inte bara består av ungdomar. Många äldre är totalt låsta. På minussidan tog de upp detta med att staten inte kan hjälpa alla äldre som man tyckte sig kunna göra tidigare. De äldre försöker överleva, men är inte med i utvecklingsprocessen. De står utanför. Därför är det svårt att få med hela samhället i utvecklingen. Det går en klyfta mellan de yngre och de äldre. De sade att 1998, när de gick i skolan, var man inte med om någon utformning, politiskt och socialt. Det fanns inte något sådant engagemang, ingen analys av samhället. Det var som någon då sade: Du kan ändå ingenting göra. Du kan inte åstadkomma något. I dag är det helt annorlunda. Man ser och är med i vad som händer. Man är med i en process. En sak som de beklagade var att kulturens stora betydelse har åsidosatts. Det fanns mer pengar tidigare för kulturarbete. Kulturarbetet stod högre. Nu är det först ekonomisk utveckling som gäller, och kulturfrågorna blir en andraplansfråga. Men som någon sade: Utan kultur kan man inte skapa ett bra land. De välkomnar det EU-medlemskap som de ser framför sig, likaså Natomedlemskap. Ungdomarna vet mer än de äldre om vad EU betyder och vad EU står för. Det finns speciella Europaveckor, och ungdomarna är mycket aktiva där. De menar också på att det är bra för lagstiftningen och integrationen att man har en dialog med EU. Vi måste pressa på detta på något sätt, menar de, för att få i gång en diskussion och dialog. Ta t.ex. det här med dödsstraffet. Det är bra att vi är så tydliga när det gäller dödsstraffet. Det finns en kraftig majoritet mot att man skall ta bort dödsstraffet, alltså en majoritet för dödsstraff, i många av de baltiska länderna. De här ungdomarna menar att det är bra att vi är så tydliga och att det finns krav från EU när det gäller mänskliga rättigheter och dödsstraff. De fyra målen för samarbetet fortsätter att gälla, vilket Folkpartiet ställer sig bakom. Från utvärderingen av samarbetet vill vi särskilt lyfta fram två aspekter. Det gäller stödet för demokratisk utveckling. Behovet av fortsatta och intensifierade insatser för att stödja utvecklingen på rättsområdet är stort. Det är väsentligt såväl för invånarna i våra nya demokratiska grannstater, som har levt under ett system där rättssystemet har tjänat det kommunistiska maktsystemet och där den enskilde varit nästintill rättslös, som för den ekonomiska utvecklingen för vilken fungerande rättssystem är en viktig förutsättning för att företag och investeringar skall ge stabila och förutsägbara villkor. Men det gäller också utvecklingen på det sociala området. Där är utvecklingen värre än befarat. Det drabbar särskilt kvinnorna och barnen. Inte minst i Ryssland är den sociala misären stor. Skakande skildringar når oss t.ex. om Kaliningradområdet, bara några mil över Östersjön. Nästan hälften av alla barn i Ryssland lever i familjer med mindre än 500 kr i månadsinkomst. Då kan man lätt föreställa sig att det är många som har det mycket värre än dessa. Den dramatiskt sjunkande medellivslängden för män understryker också allvaret i den sociala utvecklingen. Situationen i Vitryssland är oroväckande och svårbedömbar. I den mån vi kan stödja utvecklingen mot mer demokrati, pluralism och rättstrygghet är detta angeläget. Inom ramen för samarbetet med Central och Östeuropa bör vi ha en beredskap för mer omfattande samarbete med Vitryssland, där förutsättningarna för detta kan komma att förändras i positiv riktning. Jag fick i min hand häromdagen särskilda anvisningar och riktlinjer för Sidas stöd till utvecklingssamarbetet mellan enskilda organisationer i Sverige och i Vitryssland. Jag tror att enskilda organisationer även här kan göra ett bra arbete genom att knyta samman kontakterna mellan enskilda organisationer i Sverige och i Vitryssland. Det står att Sida har bedömt det som särskilt viktigt att utveckla samarbetet mellan svenska och vitryska enskilda organisationer i syfte att stärka det civila samhället och främja demokratiseringsprocessen i Vitryssland. Där kan vi säkert vara med och göra en insats. Jag fick också i dag i min brevlåda ett pressmeddelande. Det står: Miljöminister Anna Lindh inviger i dag det nya reningsverket i Liepaja i Lettland. Det är också bara några mil härifrån. Reningsverket i Liepaja beräknas bl.a. minska kväveutsläppen med drygt 200 ton per år och fosforutsläppen med drygt 70 ton per år. Det är några konkreta exempel på vad östbiståndet åstadkommer i dag. I reservation 4 i betänkandet tar vi tillsammans med moderaterna upp Natos utvidgning. Jag vill gärna citera några rader: "Den största tryggheten uppnås för Baltikums del genom ett medlemskap i en alleuropeisk säkerhetsordning som kan garantera säkerheten också för små länder, som har svårt att försvara sig av egen kraft. En sådan kraftfull säkerhetsordning kan uppnås genom ett medlemskap i Nato." Det är rader som de ungdomar som jag började med att referera till gillar. Jag vill slutligen bara ställa en fråga till Eva Zetterberg och Bodil Francke Ohlsson, som står bakom reservation 2. Den gäller en fortsatt europeisk integration. Med tanke på den bakgrund ni har i EU sammanhang och på att ni vill gå ur EU kan jag förstå vissa texter. Ändå blir jag litet förvånad när ni i er reservation skriver på det här sättet: "En aspekt som inte kan betonas nog är att det måste vara människorna i de berörda länderna som i en väl förankrad demokratisk process fäller avgörandet om ett eventuellt medlemskap i EU." Naturligtvis är det så. Det är just den processen som vi är inne i. Det är den processen som de baltiska staterna och andra länder som söker medlemskap i EU är inne i. Vidare skriver man: "För att inte styra opinionen i länderna är det också viktigt att olika hjälpinsatser frikopplas från själva EU-medlemskapsansökan, dvs. att ett medlemskap inte ses som en förutsättning för stöd." Jag skulle vilja veta vad ni menar med det. Vem förutsätter att östbiståndet och stödet vi ger är kopplat till att man måste bli EU-medlem? Jag förstår inte riktigt den tanken. Jag yrkar bifall till reservation 4.

Fru talman! Jag skulle vilja fortsätta den här diskussionen om det som står i Eva Zetterbergs och Bodil Francke Ohlssons reservation nr 2. Där skriver ni bl.a.: "Utskottet anser att Sveriges roll, när förhandlingarna nu inleds med ansökarländerna, är att bevaka östländernas intressen, så att inget lands regering, kanske i iver att snabbt kunna ansluta sig till unionen, förhandlar bort folkviljan eller landets egenart och utvecklingsmöjlighet". Detta låter sig ju sägas, men det är inte helt enkelt. Vi har ju i många olika sammanhang en syn som vi vill få genomförd, även i EU-sammanhang. Bl.a. vill jag peka på frågan om dödsstraffet. Vi vet att det finns en kraftig majoritet i folkdjupet i de här berörda länderna och även i parlamenten för att behålla dödsstraffet. Vi pressar dock på och försöker med diskussion och upplysning få till stånd en förändring av inställningen. Är det fel? Det framgår av det som här sägs att det skulle vara fel politik som vi i så fall för. Jag vill också kommentera påståendet att vi skulle vara med och styra länderna in i Nato. Det är naturligtvis deras eget val. Vad vi gör är att vi ger vår muntliga support för detta. Vi tycker att det är bra om det är så att de vill det. Det är ingenting som vi styr dessa länder att göra. Det kan vi naturligtvis inte göra. Det är deras egen säkerhetspolitiska bedömning. Jag måste också fråga om det som sades om att vi undanhåller negativ information om EU. Hur gör vi det?

Fru talman! Först vill jag ta upp det som sades om information om EU. Hur man gör beror på vilken grundinställning man har. Jag är säker på att Eva Zetterberg med sin bakgrund och sin syn på EU för fram och lägger tyngdpunkten på negativa saker. Vi har hört mycket om allt det negativa kring EU från Miljöpartiet och Vänsterpartiet i kammaren. Det finns alla möjligheter att göra det i en öppen dialog. Att vi som är för EU lyfter fram de positiva sakerna är ganska naturligt. Här finns en dialog. Här finns olika uppfattningar. Dem skall vi meddela. Men det jag reagerade på var att Eva Zetterberg i sitt anförande sade att vi aktivt skulle vara med och undanhålla information. Sedan går jag till frågan om dödsstraffet. Jag lyfter fram det jag säger i förhållande till vad ni skriver i er reservation. Ni skriver att Sveriges roll är att bevaka östländernas intressen så att inget lands regering, kanske i iver att snabbt kunna ansluta sig till unionen, förhandlar bort folkviljan. Det betyder i sak att ni inte vill att de skall förhandla bort folkviljan. Folket i dessa länder är för dödsstraff. Vi menar att man skall pressa på och försöka informera. Jag har varit med i diskussioner i olika sammanhang där det har framgått att politiker är beredda att försöka att fatta beslut i parlamentet emot dödsstraff även om de vet att folket är för dödsstraff. Är det fel att resonera så? Det är det jag frågar om.
Fru talman! Detta blir allt krångligare att reda ut, K-G Biörsmark. Det är självklart att man måste informera om skälen till att dödsstraff är det sämsta tänkbara alternativet. Med tanke på t.ex. EU:s och Europarådets sätt att fungera och de regler och mål de har är det självklart att vi som är medlemmar där måste visa vilka kriterier som gäller. Jag vet inte om jag tycker att det är något bra exempel på vad man kan förhandla bort. Det finns en politisk vilja i flera av dessa länder att snabbt bli medlemmar. Man bortser från att följden av att man tvingas in i ekonomiska krav för att fylla vissa kriterier exempelvis kan bli försämrade sociala villkor och ökade sociala klyftor. Det är snarast på det området jag tror att det kan bli aktuellt. Man ökar sociala klyftor på folks bekostnad för att kunna komma in snabbt. Jag menar att Sverige har en uppgift i att peka på de negativa konsekvenser som det får till följd. Det finns en vilja att snabbt komma in. Jag menar att både vi som röstade nej till medlemskap i EU och de som röstade ja från svensk sida har en skyldighet gentemot dem vi träffar att peka både på positiva och negativa erfarenheter med medlemskapet, för att människorna i respektive land själva skall kunna avgöra om de vill bli medlemmar eller inte. Jag utgår från att Folkpartiet och andra partier på samma sätt som vi pekar på för och nackdelar.

Fru talman! Jag får börja med det som K-G Biörsmark har frågat om, eftersom det är aktuellt. Vad gäller det som sades om att vi inte skall styra in länder i EU vill jag säga att vi från mitt parti givetvis varken tycker att vi skall styra eller övertala någon att gå in i ett EU som vi själva är kritiska mot, i synnerhet eftersom vi har vissa erfarenheter i vårt eget land. Väldigt många människor ansåg att de fick en oerhört glättad och vacker bild av vad medlemskapet innebär. Det visade om inte annat de mätningar som gjordes efter ett halvår, då en majoritet av befolkningen ångrade att de hade röstat ja till EU. När vi nu talar om förhandlingar kan jag säga att det har pratats mycket om att Danmark var väldigt skickligt när det gällde att förhandla och skaffa sig undantag. Det är klart att ett land som väldigt gärna vill komma in i EU också skall veta att man kan göra så. Jag förstod inte riktigt det som sades om dödsstraffet. För ett tag sedan skrev jag en motion om de undantag som har lämnats i vissa MR-konventioner. Det gäller speciellt länder där de mänskliga rättigheterna förtrycks. I det fall som vi talar om tror jag att man hade fått vissa undantag när det gällde hur kvinnor skall behandlas. De undantagen var heller inte tidsbegränsade. Jag är naturligtvis väldigt emot det. Jag tycker att frågan om dödsstraff är en fråga om mänskliga rättigheter, som man absolut inte kan ta med i förhandlingarna. Man skall inte kunna förhandla sig till att få ha kvar dödsstraff, eftersom dödsstraffet faktiskt är ett brott mot respekten för livet och för mänskliga rättigheter.

Det sägs i regeringens proposition att närmare 90 % av det svenska utvecklingssamarbetet med dessa länder redan nu uppskattas vara mer eller mindre inriktat på att underlätta ett framtida EU-medlemskap och att den framtida utmaningen innebär att i ännu högre grad fokusera på det som är relevant i ett EU perspektiv. Det är det som har varit grunden till min inställning att det inte får finnas någon sådan koppling mellan medlemsansökan och det utvecklingsbistånd som vi ger. Det får man vara väldigt försiktig med. Jag tror också att det har med ländernas önskan att komma in att göra. Det finns kanske inte så mycket bistånd att välja mellan. Om det nu skall vara ett partnerskap är det detta som man har tänkt sig, och det innebär att ett framtida EU-medlemskap underlättas. Vad gäller grannlandssamarbetet är vi väldigt positiva till de fyra målen om säkerhetsgemenskap, demokratins kultur, socialt hållbar ekonomisk omvandling samt miljömässigt hållbar utveckling. De är fina och väl avvägda. Vad gäller innehållet och viss strategi skiljer vi oss dock på ett par punkter från regeringens förslag. Det gäller bl.a. skapandet av en säkerhetsgemenskap, vilket jag tänker prata litet grand om nu. Man talar i propositionen om främjandet av en säkerhetsgemenskap i en miljö där olika verksamheter samverkar. Man nämner EU, eftersom flera länder är kandidatländer, man nämner PFF och Nato. PFF bildades redan 1994. Tre år efteråt bildades EAPR, Euroatlantiska partnerskapsrådet, som skulle stärka den politiska dimensionen och bli ett fördjupat PFF samarbete. PFF hade från början som mål att samordna och öva medlemsstaterna för insatser i fredsbevarande verksamheter samt för krishanteringsinsatser, räddningstjänst, beredskapsplanering, olyckor vid kärnkraftverk, oljeutsläpp, transporter av farligt gods och dessutom civilförsvar. Det fördjupade PFF samarbetet hade dock en glidning, vilken i praktiken betydde ett tätare samarbete med Nato. I regeringens proposition talas också om en uppbyggnad av den säkerhetspolitiska kompetensen i Estland, Lettland och Litauen. Där nämner man Europa, en organisation som länge har arbetat med förebyggande åtgärder, krishantering och även med insatser i konflikter. Det är en liten organisation som är mycket flexibel och som arbetar med krishantering ute på fältet, dvs. konkreta konflikthanteringsinsatser, för närvarande i tolv länder. Ryssland har t.ex. länge velat göra OSSE till det viktigaste säkerhetsfrämjande instrumentet. Jag kan förstå det, ty OSSE har ett väldigt brett säkerhetsbegrepp. I verksamheten tar man också upp MR, demokrati, ekonomi och miljö - även om just miljödimensionen från min synpunkt inte har fått någon större betydelse i krishanteringsinsatserna. OSSE är inte knutet till Nato och är enligt FN stadgan en regional organisation, vilket innebär att den får komplettera FN-insatser och också kan överta vissa uppgifter som FN har haft. Därmed menar vi att OSSE borde vara den lämpligaste organisationen när det gäller säkerhetsfrämjande insatser för att behålla gränssamarbetet i Central och Östeuropa säkerhetspolitiskt stabilt. Det är alltså ett alternativ till PFF och PFF har numera breddat sitt övningsinnehåll. Förra sommaren deltog både svenskt jaktflyg och svenska ubåtar i övningarna inom ramen för det breddade PFF-samarbetet. Miljöpartiet menar att Östersjöregionen, i stället för att vara en övningsplats på det här sättet, skulle kunna bli en vapenfri zon. Detta skulle vara ett bra sätt att skapa en naturlig säkerhetsgemenskap och en trygghet grannar emellan. I motionen framhåller Miljöpartiet också att östländernas närmande till väst ger möjlighet att lösa vissa problem men också hotar att skapa nya. Det gäller miljö och energifrågorna, vilka vi måste lösa. Fokus har länge legat på insatser för att åstadkomma en renare Östersjö. Miljöpartiet menar att liksom man inom säkerhetspolitiken talar om konfliktförebyggande åtgärder måste man inom miljöpolitiken i vårt utvecklingssamarbete tala om miljöskadeförebyggande åtgärder. Man skall alltså inte vänta tills skadorna är där innan man gör någonting, ty då är man för sent ute. Vi vet ofta vad det är för skador som uppkommer. Med en ekonomisk tillväxt - det vet vi också här i landet - kommer också nya och fler föroreningar, t.ex. genom ökade transporter, ökad energianvändning och ökande avfallsmängder. Dem måste man tackla. I de länder där vi går in på det här sättet kan vi också göra det. Vi får nämligen akta oss så att inte våra grannar i öst genom vårt utvecklingssamarbete och handelsutbyte får våra miljöproblem, de skador och problem som vi själva anstränger oss för att åtgärda i Sverige. Det är märkligt hur rika länders dåliga konsumtionsmönster - det ser man överallt i världen - har en otrolig förmåga att smitta av sig, eftersom man inte ser nackdelarna till en början. Man ser bara hur standarden stiger. I ett land kanske man köper fler och fler bilar, men man har ingen aning om att luftföroreningarna från trafiken också ökar. Det är vårt ansvar att se till detta när vi går in i sådant här samarbete. Jag är väldigt glad att OSSE har öppnat ett kontor i Vitryssland. Jag har varit där och haft mycket med Vitryssland att göra, och jag vet att ett sådant kontor verkligen är ett andningshål för de medborgare vars handlings och yttrandefrihet blir mindre nästan dag för dag. Detta visar också OSSE:s stora användbarhet. Jag vill också framhålla demokratibiståndet via de politiska partierna, som också har precis samma verkan i de här länderna. Sveriges utvecklingssamarbete är i dag viktigt för våra grannar och samarbetsländer. I förlängningen är det dock också till vår egen direkta nytta. Jag tycker att det hade varit intressant med den utvärdering av hur svenska insatser påverkar sysselsättningen i Sverige som vi talar om i en reservation. Jag tror att en sådan vore väldigt värdefull för det fortsatta samarbetet för alla inblandade parter.

Jag stöder reservationen om delmål, eftersom jag tycker att det behövs väldigt snabba insatser. Ett land med stora klyftor mellan rik och fattig kan också bli en säkerhetsrisk, något som det har talats om ganska mycket när det gäller Ryssland och länderna i öst. Hela situationen i våra grannländer präglas ju av sociala och ekonomiska problem. Var man än har varit i dessa länder har man fått veta att löner inte betalas ut. Människor berättar att de inte har haft pengar till mat på flera månader utan lånar av grannar osv. och klarar sig på ett sätt som man inte riktigt förstår. Den sociala grundtryggheten - vård och omsorg - saknas också. Här behövs allt tänkbart stöd. Äldre och barn är speciellt utsatta. Många svälter. Sjukdomsfrekvensen och dödligheten ökar. När det går så här dåligt föds det naturligtvis också färre och färre barn. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3.

Fru talman! Jag begärde replik med anledning av reservation 2. Det är möjligt att vi talar förbi varandra här. Ni får rätta mig om jag läser reservationen felaktigt. I reservationens sista stycke skriver Miljöpartiet att man anser att Sveriges roll, när förhandlingarna nu inleds med ansökarländerna, är att bevaka östländernas intressen så att inget lands regering, kanske i iver att snabbt kunna ansluta sig till unionen, förhandlar bort folkviljan. Då frågar jag: Om nu folkviljan är för dödsstraff, vilket den är, vore det då fel av regeringarna att förhandla bort det och säga att man inför förbud mot dödsstraff? Det är ju vad reservationen innebär.

Fru talman! Jag förstår nu att vi talar förbi varandra. Det är precis detta jag menar att vi inte skall göra. Ni skriver att en regering inte skall förhandla bort folkviljan. Folkviljan i de baltiska staterna är att behålla dödsstraffet. Då menar jag att en regering skulle kunna förhandla bort detta och genomföra förbud mot dödsstraff i sitt land. Men då säger ni att det får den inte göra, den skall inte förhandla bort folkviljan.